Fru talman! Låt oss klargöra en sak i fråga om uppdelningen mellan makar av räntor på villalån. Herr Adelsohn säger att han vill ha lagstiftning om detta. Ja, vi har i och för sig en sådan. Men vill Ulf Adelsohn ha mera lagstiftning om hur dessa uppdelningar skall gå till, kan jag hänvisa till att direktiv har utfärdats till den bostadspolitiska utredningen. Jag har nu fått uppbära mycken smälek för det misstag jag gjorde mig skyldig till beträffande villaägarräntorna.

Det har nu utretts, hoppas jag, till fullständig klarhet. Den taktik Ulf Adelsohn använder är väl genomskinlig. Han rabblar i rasande fart upp en massa ”fall” av skattebeteenden, och så kräver han att jag på rak arm skall utgöra folktribun, domstol, och fälla utslag i alla dessa fall. Det är klart att det inte är så det skall gå till. Det är inte från talarstolen i Sveriges riksdag som rättspraxis skall utformas. Riksdagen är ingen dömande instans, som tillämpar sina lagar. Riksdagen har i den här lagstiftningen dragit upp gränserna genom att ange att transaktionens syfte skall vara att undgå skatt och att skaffa sig en förmån som icke är avsedd. Massor av det som Ulf Adelsohn räknade upp har inte ett dugg med den saken att göra, och det inser han själv. Taktiken är uppenbar: Man skall bland folk skapa allmän misstro och ängslan för att mängder av saker som är fullständigt tillåtna, som är helt i enlighet med lag och som vi alla praktiserar skulle kunna omfattas av skatteflyktsklausulen. Jag hoppas och tror att medborgarna är klokare än Ulf Adelsohn föreställer sig när han utformar sin politiska strategi. Bara för att något också från min sida skall sägas till slut i debatten med herr Adelsohn vill jag säga att han inte kommer ifrån att den skatteflyktsklausul som han är beredd att låta arbeta vidare träffas av i stort sett samtliga invändningar och våldsamt överdrivna påståenden som han gjorde. Alla de frågor han ställde är relevanta också för den nu gällande skatteflyktsklausulen. Nästa gång Orwells 1984 börjar ta form framför era ögon, Ulf Adelsohn, kom då ihåg att det samhälle som här har formats i stort sett har formats i enighet i den svenska riksdagen. Det är moderaterna som nu vill bryta ned någonting som vi i stort sett har byggt upp tillsammans.

Fru talman! Under många år på 1970-talet fördes en diskussion om möjligheterna att ingripa mot skatteflykt, dvs. mot transaktioner som uppenbart strider mot vår skattelagstiftnings grund och anda. Här i dag har de regeringar som jag ledde fått kritik för att det dröjde så länge innan ett förslag om en sådan klausul kom. Låt mig då säga att skälet var att det var angeläget för oss att se till att införandet av en sådan klausul inte innebar att vi satte rättssäkerheten ur spel. Väldigt mycket av den offentliga diskussionen rörde sig också om huruvida det var möjligt att införa en sådan här klausul utan att rättssäkerheten kom i fara. Jag erinrar mig att dåvarande finansministern Gunnar Sträng — jag tror t.o.m. det skedde från kammarens talarstol — framhöll att det var det stora problemet; förslaget hade ju lagts fram medan socialdemokraterna ännu var i regeringsställning. Den enskilde skall ha möjlighet — det måste vi vara överens om; eljest går det inte att föra den här diskussionen — att avgöra om hans eller hennes handlande står i överensstämmelse med de regler och bestämmelser som vi utfärdat här i dag. Det är avgörande. Får jag då påminna om en sak till. Vi hade i de dåtida regeringarna många diskussioner om generalklausulen, och vi lade slutligen fram ett förslag för lagrådet. Det dåvarande lagrådet gjorde påpekanden just till värn för rättssäkerheten som vi fann så välgrundade att vi faktiskt ändrade lagförslaget. Vi införde för det första det man kallar omvägsrekvisitet, dvs. när en kedja av transaktioner slutligen leder till en skattelindring som man inte skulle ha fått genom ett rakt förfarande. Det var ett avgörande rekvisit för att göra regeln klar och möjlig att uppfatta också för den skattskyldige. Det här rekvisitet — som vi införde av säkerhetsskäl därför att lagrådet, den högsta rättsvårdande myndigheten, hade påpekat att det borde ske — vill ni nu ta bort. För det andra införde vi ordet ”avgörande” i lagstiftningen, dvs. skatteförmånen skulle vara det avgörande skälet för transaktionen. Ordet avgörande tar ni bort och ersätter med huvudsaklig. För det tredje skrev vi in att skattebestämmelserna skulle anses ha kringgåtts om den skattskyldiges åtgärder klart strider mot grunderna för skattelagstiftningen. Det tar ni också bort. I fortsättningen skall åtgärderna bara rent allmänt strida mot grunderna i skattelagstiftningen. Det här är viktigt, eftersom debatten tidigare i dag i långa stycken har gått ut på att vi som nu motsätter oss denna förändring skulle ha mer e!ler mindre uppdiktade rättssäkerhetskrav som vi slår vakt om. Så förhåller det sig alltså inte. Jag har noga lyssnat på debatten i dag och försökt uppfatta om det finns några exempel som den nuvarande regeringen känner till på förfaranden som inte är infångade av den nuvarande klausulen. Men det har upphöjts till en dygd här i kammaren att inte nämna några exempel. Jag förstår att det var plågsamt för Kjell-Olof Feldt att han råkade ta ett sådant exempel som han gjorde, men sådant kan hända. Det bär ändå spår av hur tankarna går. Och så säger man: Det är inte lämpligt att ta fram några exempel därför att domstolarna och myndigheterna skall ha sin frihet. Jag tycker faktiskt att det är olämpligt. Just avgränsningarna och motivtexten är viktiga — för vi är väl överens om, Kjell-Olof Feldt, att en motivtext i anslutning till att en lag antas har en mycket hög rättsverkan för dömande instanser? Den har också i praktiken mycket hög rättsverkan för de myndigheter som skall föra talan. Men ni upphöjer till en dygd att inte ta några exempel.

Ett exempel har Kjell-Olof Feldt tagit fram utan att ange det som en grund för klausulen. Det var detta med förskottsräntor och transaktioner tillbaka. Där ändrade vi speciallagstiftningen för inte så länge sedan just för att förhindra att förskottsräntor för flera år skulle kunna betalas. Min enkla slutsats är då: Visar det sig att denna speciallagstiftning lämnar sådana utrymmen, då är det speciallagstiftningen på det området som vi måste förändra. Inte skall vi väl försöka täcka in eventuella felaktigheter i speciallagstiftningen genom något slag av allmän klausul som kan åberopas i tid och otid. Ni ger, Kjell-Olof Feldt, en föreställning om att det inte är så noga med att bygga ut speciallagstiftningen, om man har en sådan här klausul. Men då kommer inte en på tio, som Kjell-Olof Feldt sade, att drabbas av denna klausul. På den här punkten delar jag Ulf Adelsohns mening. Den här lagstiftningen kommer att bli besvärlig att leva med inte bara för myndigheter och domstolar, som lagrådet framhåller, utan också för enskilda. Det är en alldeles orimlig utgångspunkt att den omständigheten, som Kjell-Olof Feldt säger, att lagen bara kommer att tillämpas på ett mindre antal svenska medborgare gör att den kan tillåtas. Jag förstår att fru talmannen väntar sig att jag håller mig till ämnet och inte utvidgar det till något annat, men jag kan inte underlåta att säga att inställningen i den här frågan i förfärande grad präglar den nuvarande regeringen. Det kan ändå vara värt, Kjell-Olof Feldt, att påminna om att lagrådet i sin prövning av lagstiftningen har sagt, att det för den utvidgade tillämpningen av klausulen och ändringarna i övrigt åberopas inte något erfarenhetsmaterial som visar att regeln sådan den antogs för två år sedan inte fyller sitt syfte. Ni har varken för lagrådet eller för kammaren konkret kunnat visa att den nuvarande lagen inte fyller sitt syfte. Från den synpunkten, säger lagrådet, är det olämpligt att redan nu göra ändringar i lagen. Lagrådet uttalar sig om ytterligare en sak, och den är allvarlig. När man har tagit bort de avgränsningar som finns i den nuvarande lagen och sedan det — enligt förslaget — blivit av mindre betydelse hur den skattskyldige har förfarit, så får utredningen koncentreras till den skattskyldiges motiv för sitt handlande. Lagrådet säger: ”Myndigheter och domstolar kan här komma att ställas inför svåra bedömningar.” Ni har hela tiden fört diskussionen med påpekanden om att vi väl måste ha förtroende för våra domstolar. Den som tillåter sig att ha en avvikande mening skulle så att säga kvälja dom. Vad är det för sätt att föra diskussionen i en så viktig fråga som denna? Det här är, som lagrådet också påpekar, en fråga om hur taxeringsmyndigheter runt om i landet skall handla. Skall de föra ärenden om skatteflykt till prövning i länsrätten som första instans? Vad har de för motivgrund att stå på, när nu Kjell-Olof Feldt beklagar att bara ett sjuttiotal ärenden blivit föremål för förhandsgranskning i riksskatteverket. Det måste vara att dra en alldeles orimlig slutsats, Kjell-Olof Feldt, om man säger att det faktum att vi har en mängd skattemål runt om i landet är ett uttryck för en bra lagstiftning. Om det däremot kommer få framställningar om förhandsbesked enligt denna speciella lagstiftning, så är det ett uttryck för att lagstiftningen är dålig. Vad är det för slags logik? Finns det inte skäl att tro att den nuvarande generalklausulen — jag tror det var Björn Molin som sade det tidigare i dag — har en hög preventiv effekt och en hög avhållande verkan. Skattskyldiga har t.o.m. i stor utsträckning prövat sin tilltänkta åtgärd hos skattemyndigheterna, och därifrån har man sagt att den inte strider mot grunderna i vår lagstiftning och därför kan vidtas. Jag är beredd att tolka det så. Fru talman! Det finns inget skäl för mig att upprepa en lång rad argument och motiv som det har givits uttryck åt tidigare i dag. Jag vill sluta mitt inlägg med att säga att centern är avgjord motståndare till att ändra denna klausul. Det är helt rimligt att man avvaktar försöksperioden och gör en utvärdering när man då har fått det erfarenhetsmaterial som också lagrådet tycker att det är rimligt att man använder sig av. Jag yrkar i första hand bifall till den begäran om remiss till konstitutions utskottet som Ulf Adelsohn har framställt och i andra hand bifall till reservationerna 1 och 2.

Fru talman! I går var det färdigdeklarerat i Sverige, i varje fall för de vanliga inkomsttagarna. På heder och samvete försäkrade vi att de uppgifter vi lämnat i våra deklarationsblanketter var med sanningen överensstämmande. I de allra flesta fall är det också på det sättet. Sverige är nu en gång inte ett land av skattefifflare utan av mestadels hederligt folk, även om vi alla kan göra misstag, också de som har till uppgift att kontrollera våra deklarationer. Trots det skall riksdagen i dag, med socialdemokraternas och vänsterpartiet kommunisternas stöd, stifta en lag som utan att man gör sig skyldig till någon överdrift faktiskt utgår ifrån att myndigheterna alltid har rätt, medan alla medborgare är misstänkta skattebrottslingar. Det är beklämmande, tycker jag, men det är dess värre också typiskt för den nya riksdagsmajoritetens sätt att tänka. Få här i riksdagen, om ens någon, har någon annan uppfattning än att de som försöker smita ifrån det solidariska ansvaret att bidra till den samhällsservice som vi alla har nytta av skall hållas efter. För var och en som undandrar stat och kommun den skatt han eller hon är skyldig att betala är det ju någon annan som får göra det i stället. Skattefusket kan sägas vara ett sätt att i privat regi driva en omvänd fördelningspolitik. De hederliga får maka åt sig för att de ohederliga skall leva gott. Ofta är det också en omfördelning från dem som har litet till dem som redan har mycket. Våra skattelagar är till för att hindra den trafiken. Men med hjälp av egna talanger och dyra jurister finns det några som lyckas överlista skattelagarna utan att egentligen bryta mot dem. De beter sig ohederligt men i en snäv mening ändå lagligt. Det är för den sortens människor och för den sortens transaktioner som dens.k. generalklausulen har tillkommit. Den kom till för att användas mot dem som klart — och det var ett viktigt ord — visat att de medvetet kringgått — det är också ett viktigt ord — lagens mening. Det är utsagt i den proposition som trepartiregeringen lade fram på hösten 1980 att det inte får råda någon som helst oklarhet om vilken typ av transaktioner som kan bli föremål för prövning enligt generalklausulen. Vi var noga med att snäva in det på det här sättet, eftersom vi ju var på det klara med att hela idén om en generalklausul, ovanpå saklagstiftningen så att säga, innebär en del betänkligheter ur rättssäkerhetssynpunkt.

Det här var viktigt, eftersom det måste vara viktigt att ett rättssamhälle går varsamt fram, även mot dem som inte känner respekt för lagar och saknar känsla för solidaritet med andra. Vinsten med att fälla en brottsling får inte gå ut över rättssäkerheten. Detta måste gälla också på skatteområdet, även om ”brottslingen” inte skulle komma att straffas på annat sätt än genom att åläggas att betala den skatt som han eller hon ändå enligt skattelagen är skyldig att betala. Med de tillägg som regeringen nu gör försvinner den här varsamheten i hanteringen av skattelagstiftningen. Den nya lagen tar bort begränsningen till en viss typ av skattetransaktioner och sänker också kravet på att transaktionen faktiskt skall innebära skatteflykt. Den minskades av kravet på att det skall kunna visas att förfarandet faktiskt strider mot de existerande lagarnas mening. I stället skall nu i princip vilken typ av transaktion som helst kunna angripas. Den nuvarande lagen innebär att de skattskyldiga så gott som alltid — som jag sade redan förut — skall ha varit medvetna om att deras sätt att tolka lagen kan göra skatteflyktsklausulen tillämplig. Vad som skall förstås med en skatteförmån som skall utlösa klausulen blir med den nya lagen praktiskt taget odefinierat. Med den nuvarande lagen finns normalt en möjlighet att jämföra skillnader i beskattningsresultat mellan olika sätt att deklarera. En annan viktig skillnad är att den nuvarande lydelsen av lagen innebär att önskan att komma undan skatt skall vara, som det heter; det avgörande skälet för förfarandet, eller om man så vill det enda. I den nya lagen luckras också det här begreppet upp på ett mycket betänkligt sätt. Nu skall det heta att det skall vara det huvudsakliga skälet. Den här skillnaden kan i vanligt språkbruk verka väldigt hårfin, men ur rättssäkerhetssynpunkt och för dem som har att tolka vad som står i propositionen är det i själva verket en skillnad av enorm betydelse. Det kan gälla skillnaden mellan att granska tio fall och att granska kanske tiotusen fall. Den nuvarande lagens formuleringar om att generalklausulen endast skall tillämpas när det klart visats att det handlar om försök att kringgå lagen försvinner till förmån för ganska suddiga begrepp. Dessutom är det ju meningen att en rad uttalanden i den här, som jag förmodar snabbt hoprafsade, propositionen skall vara vägledande för domstolarna. Alla de här försvagningarna av rättssäkerhetsgarantierna i den nuvarande lagstiftningen skall dessutom göras utan att riksdagen egentligen från regeringens sida får någon motivering till att dessa ändringar skall göras. Kjell-Olof Feldt hade nyss en animerad diskussion med Ulf Adelsohn om hastighetsbegränsningar på våra vägar och undervisade då Ulf Adelsohn om att det faktum att det står att man får köra 70 km/tim inte innebär att man får göra det under alla omständigheter. Jag tycker att Kjell-Olof Feldt i och för sig hade en poäng i den debatten, men han kanske borde ta litet lärdom när det gäller den här frågan också. Det är alltså i och för sig inte olagligt eller odemokratiskt att regeringen redan efter några veckor i kanslihuset skriver ihop en lag med så här långtgående konsekvenser. Men det är inte nödvändigt att köra just så fort, trots att skylten medger det. Det är heller inte nödvändigt att ha den meningen att man, därför att det över huvud taget är möjligt att ändra på den generalklausul som nyss har beslutats av riksdagen för att gälla under en femårsperiod, måste skriva om den redan innan denna femårsperiod gått ut. Detta är inte bara en synpunkt som vi, som skrev den tidigare propositionen, för fram som någon sorts allmän partipolitisk synpunkt, utan det är faktisk en synpunkt som väger mycket tungt — som Thorbjörn Fälldin var inne på nyss — i lagrådets invändningar mot den utvidgning som ni nu föreslår. Det är olämpligt att redan nu, när man egentligen inte har någon erfarenhet av den nuvarande lagen, ändra den. Det är desto viktigare som det gäller ett så känsligt område som detta. Det kanske är mindre betydelsefullt när det är lättare att överblicka konsekvenserna, men så är inte fallet med den här typen av lagstiftning. Men socialdemokraterna bara tycker rätt ut i luften om det ena och det andra, och bl.a. tycker man uppenbarligen att man på något sätt ändå måste visa att man hade fog för den kritik som man, under sin tid i opposition, riktade mot de tidigare regeringarna för att dessa inte hade gjort vad de kunde för att komma åt skatteflykt och skattesmitare.

Jag tycker som sagt att det nya lagförslaget i sig självt är ett utmärkt bevis på att det är onödigt och farligt. Det är också på det sättet, som ofta omvittnats, att finansministern ju själv inte vet hur hans lag — som han ändå nyss har suttit i kanslihuset och jobbat omsorgsfullt med, förmodar jag — skall tolkas. Och det må nu vara. Jag skall inte fördjupa mig i debatten om vad Kjell-Olof Feldt sade och inte sade i Magasinet. Men när den här lagen är ett faktum hjälper det ju inte längre att vare sig Kjell-Olof Feldt eller någon annan går ut och säger, när något enskilt fall dyker upp inte i en TV-utfrågning utan i en domstol, att det var egentligen inte meningen att lagen skulle tolkas på det sättet av domstolen. Då gäller den nya lagen, och då gäller de motiv som den nya lagen har byggts upp av och som finns inskrivna i regeringens proposition. Lagen kommer med den här utformningen — jag har svårt att se att man kan hävda motsatsen — att kunna åberopas även i sådana fall där knappast någon ansett det lämpligt. Många vanliga, hederliga människor riskerar faktiskt att råka i kläm. Och de kommer inte att slippa undan långa och kanske kostsamma processer bara därför att finansministern — vare sig han heter Feldt eller något annat — skickar ut pressmeddelanden och säger att det var inte så här det var tänkt. Till sist, fru talman, är det ju även på det viset — och det perspektivet kanske också måste anläggas i den här debatten — att inte heller med denna lag kommer man åt de verkligt samvetslösa skattesmitarna. De kör svart, som det heter i de där kretsarna, så länge det går, och när de åker fast, därför att de faktiskt bryter mot trafikreglerna, så låter de bli att göra rätt för sig. De smiter då kanske inte bara från skatten, utan de smiter från landet. Och det kommer de att kunna göra även med den här generalklausulen. Den kommer inte — tyvärr, kan man säga — att drabba dem, utan den kommer att drabba alla de andra, varav många inte har någon som helst avsikt att försöka kringgå vad lagstiftarna egentligen hade tänkt. Jag kan inte komma fram till annat, fru talman, än att socialdemokraterna har gjort utvidgningen av generalklausulen på skatteområdet till en politisk prestigefråga. Den sortens politiska prestige har redan kostat detta land mycket pengar — nu kommer den också att kosta förluster i rättssäkerhet. Jag vill till sist, fru talman, stödja yrkandet att frågan remitteras till konstitutionsutskottet.

Fru talman! Thorbjörn Fälldin tog upp frågan om det finns några exempel på att den nuvarande klausulen inte har fungerat där den borde fungera. Han borde känna till det ganska bra, därför att hans egen regering fick störta ut med en lagstiftning när det gäller förskottsräntan. Det uttalades faktiskt i det sammanhanget att det varit önskvärt om man hade kunnat ingripa på ett tidigare stadium, genom att man hade kunnat sätta den nu gällande generalklausulen i tillämpning. Jag delar Thorbjörn Fälldins uppfattning, att sedan man väl har upptäckt skattetransaktioner av skatteflyktskaraktär som man rimligen kan tänka sig får större omfattning, så bör man speciallagstifta. Om Thorbjörn Fälldin hade lyssnat så uppmärksamt som han sade att han gjorde på mina tidigare inlägg under denna debatt skulle han ha klart för sig att vi från regeringens sida betonar och har åtskilliga gånger betonat att huvudprincipen är och skall förbli att lagstifta för att tala om vad som är tillåtet och inte tillåtet när det gäller våra skattelagar. Sedan påstod Thorbjörn Fälldin att jag hade sagt att ett tecken på att den nuvarande skatteklausulen inte är effektiv är det ringa antalet ansökningar om förhandsbesked. Inte heller här har Thorbjörn Fälldin hört vad jag har sagt. Vad jag sade var att det förhållandet att man i bara 4 av 70 ärenden har funnit klausulen tillämplig kan antyda att den inte är så effektiv. Dessutom gäller alla dessa fyra fall en och samma typ av transaktioner, vissa slag av räntefria lån till barn. Dessutom var en stor minoritet i riksskatteverkets rättsnämnd av avvikande mening och ansåg att detta icke var ett s.k. omvägsförfarande. Det hängde alltså på en röst i rättsnämnden att t.o.m. denna typ av transaktioner hade undgått att klassas som skatteflykt. Jag vill säga till Ola Ullsten att hans citat av lagrådet inte är korrekt. Han påstod att lagrådet skulle ha sagt att det var olämpligt att nu göra någon förändring i skatteflyktsklausulen. Lagrådet säger följande: ”Från denna synpunkt är det olägligt att redan nu göra ändringar i lagen. Å andra sidan är det svårt att avvisa kritiken att generalklausulen fått ett för snävt tillämpningsområde. Skatteundandragandet på den direkta beskattningens område har numera tagit stor omfattning och samhällets strävan måste vara att motverka skatteflykt i alla dess former.” Den enda rimliga tolkningen av detta är att lagrådet instämmer i regeringens uppfattning att även om det är olägligt att göra en förändring av gällande lagstiftning — och det kan vem som helst hålla med om -— så är det nödvändigt att göra det mot bakgrund av att den nuvarande lagstiftningen inte fungerar på avsett sätt. Både Ola Ullsten och Thorbjörn Fälldin och många tidigare talare — med undantag för herr Adelsohn, som rör sig inom sitt eget område — har tagit upp skillnaderna mellan den nuvarande och den föreslagna skatteflyktsklausulen och hävdat att dessa skillnader skapar problem ur rättssäkerhetssynpunkt eller äventyrar och hotar rättssäkerheten. Men jag har inte hört dem beskriva vad det är i den nuvarande lagstiftningen som gör denna så rättssäker, medan en förändring skulle skapa en sådan stor rättsosäkerhet. Det som skapar rättsosäkerhet kan inte rimligen vara om det står att ett förfarande skall ”klart strida” eller ”strida” mot lagstiftningens mening. Det kan inte vara formuleringen ”det huvudsakliga skälet”. Lagar i det här landet skulle falla som ruttna äpplen om sådana formuleringar skulle undergräva rättssamhället eller om nyanserna i dem var avgörande för om rättssäkerheten var i fara eller inte. Vad det möjligen kan gälla är omvägsrekvisitet. Det är det enda jag kan finna som är av det slaget att man kan peka på det och säga att det innebär en substantiell skillnad. Men ingen har gjort klart för mig varför kravet att man skall ta en krånglig omväg är mera rättssäkert än om man säger, att om syftet är att undandra sig skatt, så skall skatteklausulen tillämpas, även om man har gjort en ”rak” transaktion. Det handlar ju om att syftet är detsamma. Ni har sagt gång på gång att klausulen skall tillämpas bara om den skattskyldige har använt en krånglig, underlig och kommersiellt omotiverad omväg. Den som är fiffig nog inser att han kan gå ”rakt på” för då klarar han sig. Men vad för slags rättssäkerhet är det? Vilken rättssäkerhet ligger i kravet på att man måste ha gjort en konstlad och oäkta transaktion, om man med den äkta transaktionen har precis samma syfte, om man vill uppnå samma resultat? Om syftet då är ”avgörande” eller ”huvudsakligt” kan ju inte vara huvudfrågan. Jag tycker att ni bör göra klart, om inte för mig så i alla fall för andra, vad det är som gör skillnaden så rasande stor. Slutligen: Det har åtskilliga gånger under den här debatten krävts att jag och andra talesmän för regeringen skall stå här i talarstolen och ange exempel på fall där skatteflyktsklausulen skall tillämpas. Thorbjörn Fälldin var ute på samma stråt för en stund sedan. Låt mig därför läsa upp vad trepartiregeringen med Thorbjörn Fälldin som statsminister skrev, när den för två och ett halvt år sedan lade fram sitt förslag om generalklausul: ”Det synes inte heller lämpligt att försöka styra utvecklingen genom att ge detaljerade anvisningar om klausulens tillämplighet i olika fall. Denna ståndpunkt är en direkt följd av den föreslagna konstruktionen av klausulen och då närmast det grundläggande rekvisitet att skatteförmånen skall stå i strid med grunderna för de aktuella bestämmelserna. —-—-—- Det blir alltså skattedomstolarnas sak att i varje särskilt fall pröva om ett visst förfarande är förenligt med eller strider mot grunderna för de aktuella bestämmelser Detta sade ni i er proposition, och det var också riksdagens mening. Här skulle man inte peka ut enskilda fall eller bestämda förfaranden. Står ni inte fast vid det nu? Varför kräver ni av oss något som ni ansåg vara olämpligt? Ni var rörande eniga om det från höger till vänster i trepartiregeringen. I den propositionen står det, Ola Ullsten, att det inte var ”lämpligt”, att det var ”olämpligt”, att försöka styra utvecklingen genom att ge anvisningar om klausulens tillämplighet i olika fall. Fru talman! Kan det klarare demonstreras vad en stor del av denna debatt går ut på? Det gäller icke sakfrågan. Det gäller icke huruvida vi skall få en någorlunda effektiv skatteflyktsklausul eller om folk skall bli rättvist behandlade. Det gäller om man skall kunna utnyttja en politisk situation för att skrämma folk, för att skapa misstänksamhet och oro i lägen där det är helt ogrundat. Jag tycker att ni alla tar på er ett stort ansvar när ni går vidare på den vägen.

Fru talman! Ju mer jag lyssnar till finansministern, desto oklarare tycker jag att det blir vilka syften han och regeringen har med den utvidgade generalklausulen. Jag trodde ett tag att vi var ense om att generalklausulen inte skulle vara ett sätt att ersätta speciallagstiftning i framtiden. Men så plötsligt träder finansministern upp i talarstolen och påstår att vi kom med en utvidgad speciallagstiftning för att förhindra förskottsräntor. Skall jag av detta dra slutsatsen att ni i fortsättningen, om ni får igenom denna generalklausul, bara litar till den och inte angriper sådana konkreta områden såsom förfarandet med förskottsräntor genom att plugga igen hål i speciallagstiftningen? Det är ju möjligt att man får ta ett steg till där. 70 fall totalt, varav 4 fällda. Så står finansministern här — såsom jag uppfattade honom; jag vet inte hur ni gör i övrigt här i kammaren — och beklagar att bara 4 av de 70 personer som begärde förhandsbesked fick veta att deras transaktioner var lagstridiga. Har finansministern verkligen gått igenom ärenden som var föremål för förhandsgranskning och för sin del kommit till resultatet att det var för illa att lagen är så snävt utformad att man inte kunde förhindra åtminstone hälften av de 70 ifrågasatta transaktionerna? Har finansministern gjort en sådan genomgång av materialet, vore det lämpligt att han redovisade dessa ansökningar för kammarens ledamöter och för allmänheten och med dem som stöd sade att den nuvarande generalklausulen är för snäv. Men det har han inte gjort. Jag måste erkänna att jag inte har haft tillfälle att gå igenom de 70 ansökningarna. Det är emellertid en fullständigt halsbrytande slutsats som landets finansminister drar av dem. Jag tycker faktiskt att det finns uttrymme för att dra slutsatsen att väldigt många människor är noggranna. I stället för att litet på gehör vidta en transaktion utnyttjar de denna möjlighet att begära ett förhandsbesked beträffande den transaktion som de har tänkt göra. De får då veta att den står i överensstämmelse med nu gällande lag. Vi kan därav dra slutsatsen att väldigt många skattebetalare är noggranna. Så gör då finansministern ett nummer av det här genom att läsa upp en enda mening ur texten till den förra propositionen när den nu gällande lagstiftningen infördes.

Har man i propositionen och i motivtexten såsom stöd för lagstiftningen så klara motivuttalanden tror jag att de flesta har respekt för att man då inte ger sig in på några detaljbeskrivningar. Ni upphäver emellertid de tre avgränsningar som till sin natur finns där för att öka rättstryggheten för den enskilde och för att den enskilde skall veta när han bryter mot gällande regler. När ni upphäver detta, ligger bevisbördan på er, att i motivtexten ge några exempel på vad slags transaktioner ni vill fånga in under lagstiftningen, transaktioner som i dag skulle ligga utanför lagstiftningen. Den frågan, Kjell-Olof Feldt, kommer man inte ifrån genom att hänvisa till denna enda mening i den tidigare propositionen, som hade de här klara avgränsningarna i hela sin uppbyggnad.

Fru talman! Jag citerade inte lagrådet vare sig rätt eller fel, Kjell-Olof Feldt. Jag citerade över huvud taget inte lagrådet. Jag bara återgav vad lagrådet hade sagt i fråga om lämpligheten av att nu ändra på den gällande lagstiftningen. Lagrådet tyckte att det var ”olägligt”, för att denna gång citera lagrådet. Jag uppfattade det som samma sak som om man menade att förändringen inte borde ha gjorts nu, även om lagrådet från sina strikt juridiska synpunkter inte har anledning att göra några formella invändningar mot att lagförslaget läggs fram. Nu försöker Kjell-Olof Feldt få oss som är kritiska mot denna utvidgning att framstå som mer eller mindre direkta försvarare av skattesmitare. Han försöker säga att vi bara är ute för att exploatera en politisk situation, vad han nu menar med det. Han gör sig då skyldig till en argumentation som gör det litet obegripligt att han över huvud taget lagt fram det här förslaget till ny lag. Hela uppläggningen av hans senaste anförande var att det egentligen inte är någon skillnad mellan det här lagförslaget och det som trepartiregeringen lade fram. Man kan då fråga sig: Varför har ni över huvud taget föreslagit tillägg till den tidigare lagen? Nu är det emellertid så, att det faktiskt finns en avgörande skillnad. Kjell-Olof Feldt har själv senast i Svenska Dagbladet sagt — jag har inte lyssnat till allt han sagt här i kammaren, men säkerligen har han sagt detsamma här — att felet med den nuvarande skatteflyktsklausulen är att den bara omfattar sådana fall där den skattskyldige, när han eller hon genomför en ekonomisk transaktion, förfar på ett sätt som ur andra synpunkter, t.ex. affärsmässiga, är en omväg. Det är riktigt att den nuvarande generalklausulen i denna mening är mycket snäv. Den är det inte på grund av oavsiktlighet eller därför att vi varit släpphänta mot skatteskolkare, utan den är det avsiktligt, därför att vi menar — jag upprepar det för hundrade gången — att en generalklausul till sin karaktär innebär ett så känsligt ingrepp att man måste göra det med mycket stor varsamhet, om man alls skall göra det. Därför är det inte oviktigt, Kjell-Olof Feldt, om en sådan här generalklausul omfattar vissa typer av ekonomiska transaktioner, som den gör enligt sin nuvarande lydelse, eller om den kommer att kunna omfatta alla slags transaktioner, dvs. att alla slags transaktioner kan prövas mot den här generalklausulen. Det är ganska viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt vilken av dessa uppläggningar man väljer. Det här framgår också ganska klart när man läser propositionen och ser hur oklarheterna mer eller mindre hopar sig på varandra vid försöken att utvidga klausulens tillämpningsområde. Det avgörande skall vara att ”skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det huvudsakliga skälet för förfarandet”. Men när man sedan skall beskriva det här, visar det sig att man gör det i väldigt olika slags formuleringar på olika ställen i propositionen. Det är detta som ger mig anledning att tro att propositionen är ganska snabbt hoprafsad.

Där sitter man och läser formuleringar av det här slaget och ger dem innebörd. Lägger man ihop alla uttalanden, kommer man att få en generalklausul som egentligen ingen kan vara alldeles säker på att kunna gå fri från — och det var ju heller inte meningen. I den nuvarande lagstiftningen är kringgåendet av lagen det enda skälet för en tillämpning av klausulen. Den skattskyldige skall veta när han eller hon riskerar att bli prövad enligt klausulen. En grundläggande tanke i hela vår lagstiftning — det gäller också när man upprättar en generalklausul av det här slaget — tycker jag skall vara att man vet när den kan komma att tillämpas. Men det struntar Kjell-Olof Feldt tydligen i. Vad riksdagen nu gör är faktiskt att den genom alla suddiga uttalanden, vars innebörd alltså är oklar, avhänder sig inflytandet över skattelagstiftningen och överlåter det till domstolarna. Vad domstolarna får ta hand om är således riksdagsuttalanden som ger upphov till betydande svårigheter vid tolkningen. Fru talman! Jag skall avslutningsvis citera en partivän till Kjell-Olof Feldt, nämligen Clas Engström. Jag tror att han i sin tur i slutet av sin artikel citerar ur domarreglerna: Det är viktigt att bekämpa skattesmitning och skatteflykt — men inte så här, icke dra saköret till statskassan på sådant sätt att klausulen blir samhällets och folkets skadliga fiende.

Fru talman! Jag får tydligen ta det här med förskottsräntorna en gång till. Jag är inte säker på att Thorbjörn Fälldin riktigt har förstått vad diskussionen i det avseendet handlar om. Vi anklagar inte den tidigare regeringen för att denna genom speciallagstiftning ingrep och försökte stoppa förskottsbetalningarna av räntor. Det är inte det som debatten gäller utan följande. Det var uppenbart att lagstiftaren ansåg att förskottsbetalning av räntor var skatteflykt. Annars hade ni ju inte ingripit med en lagstiftning för att stoppa skatteflykt. Men poängen är att den generalklausul mot skatteflykt som ni också hade infört inte var tillämplig. Man införde en generalklausul mot skatteflykt som inte var tillämplig i de fall där riksdag och regering anser att skatteflykt föreligger. Det har vi ansett vara ett problem. Däremot, för att ännu en gång klargöra var vi står, skall jag upprepa vad jag sagt flera gånger, nämligen att vi också i fortsättningen kommer att sträva efter att motverka skatteflyktsåtgärder genom speciallagstiftning. Vi anger därmed klart vad som är tillåtet och otillåtet. Det gäller inte minst i fråga om nya åtgärder av det här slaget som visar sig få stor frekvens. Naturligtvis är en speciallag än mera motiverad då än när det är fråga om ett fåtal fall. Så ytterligare något till Thorbjörn Fälldin.

Det är fråga om precis samma sak nu. I och med att det gäller grunderna, meningen med skattelagstiftningen, inser vi — och insåg ni tidigare, fastän ni nu vill förneka det — att det var omöjligt för och felaktigt av riksdagen och regeringen att försöka tillämpa lagen genom att ge detaljerade anvisningar till domstolarna. Det handlar inte om klarheten i beskrivningen utan om lagstiftningens karaktär. Det är fråga om att försöka komma åt skatteflyktstransaktioner som står i strid med lagstiftningens grunder. Ola Ullsten säger att han inte citerade lagrådet utan bara återgav vad lagrådet hade sagt. Det finns tydligen många fina nyanser i debatten. Men jag måste reagera när han försöker förringa lagrådets insatser genom att säga att lagrådet inte hade några invändningar att göra, därför att lagrådet såg det hela ur strikt juridisk synvinkel. Ja, det är vad hela debatten handlar om. Den handlar om den juridiska frågan huruvida den nu föreslagna skatteflyktsklausulen är förenlig med rättssäkerheten. Och detta måste faktiskt tolkas från juridiska utgångspunkter, och lagrådet är till för exakt denna uppgift. Försök alltså inte förringa den insats som lagrådet har gjort. Det är möjligt att vi — som ofta händer i debatten i Sverige — förstorar motsättningarna. Jag börjar tro det när jag hörde litet om varför i varje fall mittenpartierna skulle vilja ha kvar omvägsrekvisitet eller kringgåendeklausulen. Ola Ullsten sade att den är så bra därför att den skattskyldige då vet när klausulen skall tillämpas — och det skapar rättssäkerhet. Men, Ola Ullsten, det vet den skattskyldige inte alls. Det är nämligen domstolen som skall avgöra huruvida det är kringgående eller inte. Det anges inte klart i er lagstiftning vad kringgående är för något, utan det överlåts helt och hållet åt domstolarna att avgöra detta. Gäller det bara det att man är bekymrad över att den skattskyldige inte vet exakt hur det skall bli när han skriver ner siffrorna i sin deklaration? På den punkten är den nuvarande lagstiftningen och den vi föreslår identiska. Jag vill citera — eller i varje fall återge, för att vara försiktig — vad lagrådet sade på den här punkten. Man menade att alla förfaranden som här kan komma i fråga för granskning ur skatteflyktssynpunkt är sådana där den skattskyldige själv gör betydande föranstaltningar för att uppnå en viss skatteförmån. Han eller hon kommer alltså att redan på förhand ha gjort klart för sig att det kan bli diskussion om huruvida transaktionen är förenlig med lagen och att lagstiftningen är inriktad på att träffa sådana fall. Jag kan inte se att den lag vi nu föreslår i detta avseende innebär någon skillnad. Till slut, fru talman: Ola Ullsten tog upp den tidigare synpunkt som jag hade om att diskussionen måhända inte så mycket gäller sakfrågan, förändringarna i lagstiftningen, utan har utvecklats till att bli ett instrument i kampen om det politiska inflytandet. Den agitation mot skatteflyktsklausulen som nu bedrivs påminner faktiskt mycket starkt om moderaternas propaganda mot fjolårets skattereform. Då framställde man falskeligen begränsningen i underskottsavdragen som ett hot mot samtliga villaägare mer eller mindre — och framför allt ett hot mot de vanliga villaägarna med normala inkomster. Och jag tror att de flesta av oss, inkl. folkpartiets och centerns ledamöter, såg avsikten bakom detta. För att skydda ekonomiska intressen hos ett begränsat antal villaägare med stora lån, dyra villor och höga inkomster, föste man den stora mängden vanliga villaägare framför sig som ett slagträ i kampanjen. Likadant gör man nu. Man vill skapa ett intryck av att utvidgningen av generalklausulen mot skatteflykt kommer att skapa ett tillstånd av rättslöshet för landets alla skattebetalare. Bakom den här skärmen av omåttliga överdrifter döljer sig intressebevakningen av den lilla grupp av människor som med hjälp av konsulter och rådgivare utnyttjar varje möjlighet att kringgå skattelagstiftningen för att undgå sin skattskyldighet. Förra gången moderaterna använde sig av den här taktiken — beträffande underskottsavdraget — protesterade centern och folkpartiet våldsamt och sade: Så långt får man ändå inte gå, så överdrivna och falska beskrivningar av en skattelagstiftning kan vi inte acceptera ur politisk och moralisk synpunkt. Men var står ni i dag? Hänger ni med i den moderata agitationen? Ni har väl lyssnat till vad som har sagts tidigare? Jag tycker att det är nödvändigt att ställa de frågorna, så att det klargörs vilka intressen som företräds den här gången. Ni genomskådade moderaterna i kampanjen mot underskottsavdraget, gör ni det nu också? I varje fall borde de lojala skattebetalarna, som har berättigade krav på en rättvis fördelning av skattebördan, vara intresserade av svar på de frågorna.

Fru talman! Hur är det egentligen med inställningen till en generalklausul eller en speciallagstiftning som på område efter område ger klara regler som den skattskyldige och rättstillämparna har lätt för att tolka? Skall jag verkligen uppfatta det Kjell-Olof Feldt senast sade så, att om man hade haft en mycket vid, kanske heltäckande, generalklausul skulle förfarandet med förskottsinbetalningar av räntor ha kunnat stoppas på denna grund, och då hade inget behov förelegat av att göra tillägg i speciallagstiftningen? Gör antagandet att vi skulle bygga den framtida skattelagstiftningen på detta förhållande! Hur vore situationen om fem år? Vem vore då i stånd att över huvud taget ha klart för sig vad som är tillåtet och inte tillåtet? Det är på denna grund, Kjell-Olof Feldt, som den avgörande kritiken ligger, en kritik mot att ni inte har avgränsande rekvisit i er nya klausul. Sedan försökte Kjell-Olof Feldt av rättssäkerhetsskäl och andra skäl att sudda ut skillnaden. Men, precis som Ola Ullsten sade, om inte de avgränsande rekvisiten, de avgränsande bestämmelserna, fyller en uppgift i lagstiftningen eller, som ni ser det, innebär att den blir för snäv, varför vill ni då ta bort den? Det är det diskussionen gäller. Ni vill alltså vidga klausulen till att gälla praktiskt taget allt, och det är det som är den stora faran med en lagstiftning av denna natur. Det var till förhindrande av att vi skulle få en sådan lagstiftning som vi ägnade den här frågan så mycken tid och så mycken eftertanke. Det var till förhindrande av att vi skulle få en sådan här lagstiftning som vi tog vara på påpekandena från lagrådets sida och införde dessa avgränsningar. Jag kan gärna erkänna att vi hade gått längre i det förslag som vi skickade till lagrådet. Men vi tyckte att rättssäkerhetssynpunkterna, det faktum att myndigheter och domstolar måste ha något så när fast grund att stå på när de skulle tillämpa lagen, gav oss anledning att införa de här reglerna. Jag vill vidare säga till Kjell-Olof Feldt att jag i många sammanhang har fört diskussioner med moderaterna om deras i sak mycket missvisande kritik i fråga om villaägarnas underskottsavdrag osv. men att det på den punkten finns en fundamental skillnad som jag här gång efter annan försökt beskriva. Lagstiftningen om underskottsavdrag är klar. Man kan med en enskild villaägare exakt gå igenom dennes ekonomiska situation och visa vilket utfallet blir. Det är den avgörande skillnaden. Det går inte att jämföra en diskussion om en förändring i speciallagstiftningen med en diskussion om en allmänt gällande generalklausul. Det intressanta är — och det tycker jag att kammarens ledamöter skall observera — att Kjell-Olof Feldt är beredd att tala om på vilka områden generalklausulen inte skall gälla — det må vara fråga om bullbak, ränteuppdelning mellan makar som äger villa osv. I det avseendet känner han inga hämningar, för sådana uttalanden har inga rättsverkningar. De står bara i protokollet, inte i lagstiftningens motivtext. Men ingen av oss har kunnat förmå Kjell-Olof Feldt att anföra ett exempel där den nya lagen skall gälla. Kjell-Olof Feldt är alltså beredd — med eller utan rättsverkningar— att tala om när lagen inte skall gälla, men vad är det som hindrar honom från att redovisa åtminstone ett exempel där lagen skulle gälla? Det är viktigt att vi slipper lagar som inbjuder ambitiösa regeringstjänstemän och andra att börja föra processer mot människor under åberopande av en luddig lagstiftning. Det är ingen tröst att i den situationen säga sig att vi säkerligen har kloka domare som i slutändan ser till att det inte blir något av detta. Vi skall också påminna oss den situation som varje enskild som blir utsatt för detta förfarande har att leva med medan en sådan process pågår. Just den synpunkten bör ni på den socialdemokratiska sidan hålla tydligare och oftare i minnet än ni gör. Det är verkligen inte imponerande, Kjell-Olof Feldt, när det yttersta försvaret för förändringen bygger på att Kjell-Olof Feldt har låtit meddela sig att lorder i överhuset i England har tankar i samma riktning. Det var länge sedan jag hörde en socialdemokrat hänvisa till extrema högerledamöter som försvar för sin aktuella politik. Det skall bli intressant att se om vi kommer att få fler exempel på den utvecklingen i det svenska samhället.

Fru talman! Den här debatten är snart slut. Jag tycker att den har varit avslöjande och belysande. Det är alldeles uppenbart att finansministern inte kan ens i väldigt abstrakta formuleringar ange några fall av skattesmitning som man behöver den nya generalklausulen för. Slutsatsen måste då vara ganska given. Man har gått ut i en valrörelse och även dessförinnan och levt rullan med anklagelser mot de tidigare regeringarna för släpphänthet mot skattefusk. Nu sitter man i kanslihuset och måste visa att man menade något med detta och lägger därför fram ett förslag som man inte hunnit tänka igenom. Det innehåller här och där litet skarpare formuleringar, och man tycker att de väl inte kan vara så farliga. Men man struntar helt i att dessa skärpningar av formuleringarna faktiskt har väldigt stor betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt. Det är alltså rättssäkerheten som får betala tributen när socialdemokraterna skall infria oförsiktiga vallöften. Jag tycker att det är ganska eländigt. Sedan till sist, Kjell-Olof Feldt, några ord i sakfrågan. Det är faktiskt av vikt för rättssäkerheten och för den skattskyldiges trygghet över huvud taget att han eller hon vet vad lagstiftningen faktiskt ställer för krav på honom eller henne. Den nuvarande lagstiftningen innebär att om man inte har några andra motiv än att försöka slippa undan skatt kan man råka illa ut. Men om man har andra motiv för förmögenhetsomdisponeringar eller vad det kan vara, skall man inte behöva drabbas av lagar som man trodde att man följde men som plötsligt mer eller mindre suspenderas av en generalklausul. Detta är fundamentalt från rättssäkerhetssynpunkt, Kjell-Olof Feldt, och borde vara det också från allmänna, politiska synpunkter. Men nu har man fastnat i det här garnet, och nu vill man inte erkänna att det här faktiskt finns en avgörande skillnad. Till sist, fru talman, försöker Kjell-Olof Feldt dra ner debatten till en nivå som han själv tidigare menade var för låg. Han ställde till mig och Thorbjörn Fälldin frågan: Vems intressen är det egentligen ni företräder när ni för den här debatten mot den nya skatteflyktsklausulen? Låt mig då — för att göra en lång historia kort — säga: Vi går ingen annans ärenden än våra egna. Våra egnaintressen i denna fråga är att se till att vi har lagar som gör att människor solidariskt bär kostnaden för den gemensamma service som vi skall använda skatterna till men också att se till att vi, när vi jagar skattesmitare — för det måste vi göra — gör det med all den hänsyn som måste visas med tanke på rättssäkerheten i ett rättssamhälle. Det är det enda intresse vi företräder.

Fru talman! Jag har tre gånger förut sagt, men jag måste tydligen säga det en fjärde gång, för nu frågar Thorbjörn Fälldin om igen om vi menar att det inte behövs någon speciallagstiftning mot skatteflykt i och med att vi utvidgar skatteflyktsklausulen: Jo, det behövs speciallagstiftning. Det var dessutom riktigt av regeringen Fälldin att ingripa med speciallagstiftning mot förskottsräntorna. Men problemet som jag försökte beskriva var att riksdagen genom speciallag måste ingripa mot skatteflykt i ett fall där generalklausulen mot skatteflykt inte kunde användas. Det måste för de flesta te sig som en ganska konstig situation. Man har en generalklausul mot skatteflykt, och den kan inte användas just i ett läge då riksdagen konstaterat att det rör sig om skatteflykt! Fru talman! Vi lär inte få någon klarhet i vad som händer med rättssäkerheten om riksdagen nu förändrar skatteflyktsklausulen. Alla de svepande uttalanden som Ola Ullsten, Thorbjörn Fälldin och andra gjort om att detta är ett allvarligt hot mot rättssäkerheten, att rättssäkerheten nu är i fara, har inte givits något konkret innehåll.

De skattskyldiga bör ha klart för sig att om de utnyttjar en skatteförmån spelar det ingen roll om de gör en särskild konstruktion när de använder det enkla förfarandet — det kan ändå granskas från skatteflyktssynpunkt. Alla inser att vi utvidgar klausulens tillämpningsområde, men rättssituationen är densamma. Förskottsräntan — om vi återgår till den — var en direkttransaktion. Där måste alltså riksdagen ingripa med lagstiftning för att stoppa skatteflykten. Där skulle man genom förhandsbesked kunna få klart för sig långt tidigare, innan man gör transaktionen, att den skulle betraktas som skatteflykt. Det hade varit en fördel också från de skattskyldigas synpunkt. Jag har lyssnat till folkpartiets och centerns representanter i denna debatt. De klagar över skatteflykten, de lovar att bekämpa den. Vad man gjorde i regeringsställning var att man införde en skatteflyktsklausul som bevisligen inte har fungerat. Är det inte naturligt att vi undrar om man menar vad man säger, om det ligger något allvar bakom det allmänna talet om att skatteflykt måste bekämpas, när varje försök att skapa en någorlunda effektiv klausul eller lagstiftning mot skatteflykt bekämpas? Att ni sedan går i par med moderaterna i denna fråga är ju er sak. Men det blir väldigt svårt, Thorbjörn Fälldin, att hävda att de lojala skattebetalarna skall ha det förtroende för de politiska partierna som är nödvändigt för att de själva skall säga sig att de avstår från möjliga skatteflyktsoperationer i lojalitet mot samhället, när riksdagen säger: Vi är fullt beredda att tillåta en rad skatteflyktstransaktioner. Vi skall bara göra det särskilt krångligt att skapa förutsättningar för att skatteflykt skall kunna beivras den här vägen eller för att transaktioner av detta slag inte längre skall fungera. Det är att beklaga att vi inte har kunnat uppnå enighet om hur lagstiftningen på detta område skall se ut. Man jag är fylld av förtröstan på att det skall visa sig både att det svenska rättssamhället består och att de lojala, hederliga skattebetalarna upplever fortsatt trygghet i medvetandet om att hederlighet lönar sig. Skatteflykt blir möjligen inte lika populär och lönsam som tidigare. Jag tror att det är ett resultat som väl överensstämmer med de mål för politiken som riksdagen i andra sammanhang har ställt upp.

Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare, men det funnes faktiskt skäl för Kjell-Olof Feldt att gå upp i talarstolen igen och ta tillbaka påståendet att vi arbetar för att skatteflykt och skatteundandragande skall vara möjliga i fortsättningen. Det lär inte vara möjligt att hävda det i denna kammare, när Kjell-Olof Feldt nyss har berömt oss för att vi med snabbhet ingrep för att ändra speciallagstiftningen när det gällde inbetalning av förskottsränta. Vi har också vidtagit andra åtgärder för att få fram en sådan ordning att människor betalar skatt i enlighet med av riksdagen fastställda regler. Vad den här diskussionen har gällt, och där regeringen fortfarande brister i bevisning, är på vilket sätt man kan nå längre men med bevarande av rättssäkerheten för människorna. På den punkten har varken företrädare för regeringen eller för socialdemokraterna i utskottet kunnat lämna någon övertygande redovisning. Man har inte ens velat ange exempel på vilket slag av transaktioner som man menar kan komma in under den nya klausulen. Mot den bakgrunden förväntar jag mig faktiskt att Kjell-Olof Feldt tar tillbaka påståendet om motiven för vårt handlande i den här frågan, som han nyss fällde.

Herr talman! Per-Olof Strindberg har frågat mig om jag vill medverka till att statliga affärsdrivande verk inte träffar avtal som innebär att verkets anställda skall hänvisa kunder som är i behov av viss service till speciellt företag i branschen. Jag är inte beredd att medverka till att verken hindras att träffa affärsmässigt motiverade avtal.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det är ett rakt svar, och det ligger i frågeinstitutets natur att det så skall vara. Men det är ett föga tillfredsställande, ja, nästan förbluffande svar. Bakgrunden till min fråga var postverkets skrivelse till de lokala postkontoren angående avtal mellan PKbanken och Fonus, ett avtal som enligt cirkuläret också skulle gälla postverket. Många har uttryckt sin stora förvåning över att postverket skulle engagera sig i en serviceverksamhet till förmån för ett visst företag — en av fackföreningsrörelsen och Domus ägd begravningsförening. Det är inte nog med att postens anställda vid förfrågan om familjerättslig service skall rekommendera kunden att hänvända sig till Fonus. Postfunktionären får i cirkuläret också följande uppmaning: ”Föreslå då också att du får ringa Fonuskontoret för kundens räkning och avtala ett besök. När Fonus har hjälpt till med en bouppteckning, hänvisas kunden tillbaka till Posten eller PKbankskontoret när det blir fråga om uttag respektive övertagande/överlåtelse av konto. Detta är mycket viktigt eftersom det ökar förutsättningarna för att dödsboets behållning flyttas över till eller stannar kvar som sparande i PKbanken” — alternativt då postverket. I motsats till kommunikationsministern tycker jag att detta är ett häpnadsväckande ingrepp. Det är inte bara riktat mot andra företag som sysslar med begravningsverksamhet, utan det riktar sig också mot advokater, juridiska byråer, bankväsendet i övrigt, osv. Det kan icke vara förenligt med postverkets verksamhet. Det finns faktiskt anledning att ställa sig frågan: Vart är vi egentligen på väg? På ledarsidan i en dagstidning står det i dag: 318 dagar kvar till 1984. Det är inte kalenderåret 1984 som avses, utan en vision av hur det kommer att se ut i vårt samhälle 1984. Redan nu har vi kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet, och man skall via facket teckna hemförsäkring i Folksam. Nu skall man också av posten hänvisas till den fackligt dominerade begravningsföreningen Fonus. Detta är en mycket skrämmande utveckling. I går fanns det en insändare i en av våra tidningar där man undrade: ”Ska posten ta över?” Insändaren fortsatte: ”Nyligen hörde jag på Morgonekot någon i postverkets ledning uttala sig om att posten vill ta sig an allt fler uppgifter som nu sköts av andra serviceföretag. Det gjorde mig verkligen förvånad. Vore det inte bättre att man försökte ge den service man borde då det gäller att befordra försändelser?” Det finns, herr talman, ett gammalt talesätt som säger att man skall begrava någonting i tysthet. Det svar som kommunikationsministern i dag har gett här i kammaren skall icke begravas i tysthet — tvärtom. Det visar hur skrämmande det är att vi på nytt har fått socialdemokratiska statsråd.

Herr talman! Jag vill inte gå in på det här speciella fallet, eftersom det ligger inom postverkets ansvarsområde. Men rent allmänt vill jag säga att affärsmässiga överenskommelser av detta slag naturligtvis skall vara träffade enligt god affärssed och inte vara uttryck för någon mannamån. Det är inte ovanligt med överenskommelser mellan affärsverk och vissa företag. Det måste ju, P.-O. Strindberg, vara rimligt att posten och andra affärsverk får sluta avtal med vissa företag om marknadsföring, om det är till gagn för verkets ekonomi. I det sammanhanget kan det inte vara tvunget att behandla alla lika. Verken kan rimligen inte t.ex. tvingas att låta ett avtal som träffas med ett företag gälla för alla. Låt mig också erinra om att exempelvis SJ:s resebyrå inte behandlar alla researrangörer lika, utan man rekommenderar i första hand vissa som man samarbetar med. I och med 1963 års trafikpolitiska beslut tog riksdagen bort SJ:s plikt att behandla alla kunder lika. Man ansåg helt enkelt att konkurrensbegränsningslagen skulle räcka till.

Herr talman! Även om kommunikationsministern nu inte vill gå in på det enskilda fallet gäller det här faktiskt principen. Jag menar att man bryter mot en enligt mitt förmenande viktig princip, om statlig verksamhet skall gå in och styra kunderna i t.ex. postverket över till vissa företag. Att åberopa redan felaktiga, tillämpade bestämmelser inom SJ är inget försvar för att postverket nu också går in och driver en felaktig konkurrensinriktning. Jag reagerar bestämt mot det utifrån de värderingar som jag representerar.

Långtidsparkeringar och naturrastplatser vid de två mellanriksvägarna, Silvervägen i Arjeplogs kommun och vägen Kiruna-Narvik, har i viss omfattning färdigställts. Tolv har anlagts efter Kirunavägen och nio i Arjeplog.
Herr talman! Paul Lestander har ställt följande två frågor till mig: 2. Om en sådan lösning inte kan påräknas, är kommunikationsministern beredd att vidta andra åtgärder som tillfredsställer anspråken att staten tar över kostnaderna för skötsel och underhåll av dessa vägområden?
De har anlagts dels av trafiksäkerhetsskäl, dels för det rörliga friluftslivets behov, dels för att främja en nationell och internationell turism. Skötsel och snöröjning har hittills ombesörjts av Arjeplogs och Kiruna kommuner.
Paul Lestanders första fråga kan jag besvara med ett klart nej. Väglagen ger inte utrymme att betrakta nämnda anläggningar som väganordning. Vägverket kan därför inte åläggas att svara för drift och underhåll av anläggningarna. Däremot är det möjligt för vägverket att mot ersättning sköta anläggningarna åt kommuner eller enskilda. På Paul Lestanders andra fråga kan jag inte svara lika klart.
I en framställning till regeringen den 18 december 1981 har länsstyrelsen i Norrbottens län enhälligt ställt sig bakom kravet att naturrastplatserna och långtidsparkeringarna med tillämpning av 2 § väglagen intas under allmänt underhåll.
Regeringen har fått en framställning från länsstyrelsen i Norrbottens län angående skötseln av nämnda långtidsparkeringar och naturrastplatser. Frågan om hur huvudmannaskapet för dessa och andra liknande anläggningar i landet skall utformas bereds f. n. inom regeringskansliet. Det är därför inte möjligt för mig att nu svara Paul Lestander om staten kan ta på sig dessa kostnader.
Om en sådan lösning inte kan påräknas, är kommunikationsministern beredd att vidta andra åtgärder som tillfredsställer anspråken att staten tar över kostnaderna för skötsel och underhåll av dessa vägområden?

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Problemet med kommunalt engagemang i trafikanordningar som främst betjänar det rörliga friluftslivet har tagits upp tidigare. Svenska kommunförbundets länsavdelningar i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har reagerat mot detta. Länsstyrelsen i Norrbottens län skriver i en framställning till kommunikationsdepartementet den 18 december 1981 bl.a. följande: ”Norrbottens läns fjällbygder är till skillnad från de andra norrlandslänens fjällområden mycket glest befolkade. Bebyggelsen har generellt sett inte alls nått in i fjälldalarna annat än som enstaka bosättningar med mycket stora avstånd inbördes. Marken är så gott som helt i statens ägo. Enskilt ägd mark förekommer endast i enstaka fall. Med denna bakgrund, vägarnas passage genom högfjällspräglade primära rekreationsområden och nödvändigheten av att vårda naturen i dessa områden är det inte rimligt att två fjällkommuner skall ta det ekonomiska ansvaret för de kostnader som till stor del kommer att förorsakas av en nationell och internationell turism. För Arjeplogs del skulle dett ex innebära att det ekonomiska ansvaret skulle läggas på en mycket liten kommun, med bara 4 000 invånare.” Kommunikationsministerns svar ger inte något besked om vad som är att vänta. Jag kan därför inte ge uttryck för vare sig glädje, vrede eller besvikelse över innehållet.
Herr talman! Paul Lestander måste vara på det klara med att länsstyrelsens skrivelse från december 1981 som han åberopar är just den skrivelse som vi nu har under beredning på kommunikationsdepartementet. Vårt syfte är att så snart som möjligt komma fram till någon form av ställningstagande i den här frågan. Men Paul Lestander måste också ha klart för sig att detta är en fråga som inte gäller bara den s.k. Silvervägen eller vägen Kiruna-Narvik, utan också andra mellanriksvägförbindelser har turistanläggningar av samma omfattning som dem som finns utefter de här vägsträckorna. Det gör att man vid prövning av ärendet måste ta hänsyn till hur den totala situationen är när det gäller de s.k. mellanriksvägförbindelserna.
Herr talman! Jag tog upp frågan här i riksdagen redan 1980. Dåvarande kommunikationsministern Ulf Adelsohn lovade, eller ställde i varje fall i utsikt, att det skulle bli ett regeringsingripande. Jag är belåten med att Curt Boström redan har ärendet under behandling i den mer vidsträckta mening som han nu har utvecklat, eftersom det var just i en sådan vidsträckt mening jag ville få frågan behandlad 1980. Men jag är naturligtvis belåten med detta endast om det leder till resultatet att staten tar över underhållet av de vägar och rastplatser det är fråga om.

Herr talman! Yvonne Sandberg-Fries har frågat mig hur jag bedömer möjligheterna till att ytterligare medel anslås för en upprustning och elektrifiering av järnvägslinjen Karlskrona-Kristianstad. Under senare år har förhållandevis stora belopp satsats på upprustning av den nämnda järnvägslinjen. Totalt rör det sig om ca 15 milj.kr. De här insatserna, i första hand i form av linjeomläggningar, har betydelse inte bara för sysselsättningen i länet utan också därför att restiderna på banan kan förkortas. Frågan om elektrifiering av banan har diskuterats i Blekinge under lång tid. En sådan åtgärd är emellertid inte företagsekonomiskt motiverad. De samhällsekonomiska bedömningar som gjorts inom kommunikationsdepartementet visar också att en elektrifiering inte heller från denna utgångspunkt är motiverad. De fördelar som kan vinnas står helt enkelt inte i proportion till investeringsutgiften, totalt ca 100 milj.kr. Det är SJ:s sak att, med hänsyn till de allmänna riktlinjer för investeringsplaneringen inom SJ som lagts fast av statsmakterna, prioritera sina investeringar inom de ramar som årligen ställs till verkets förfogande. Under nästa budgetår fortsätter arbetena mellan Karlskrona och Kristianstad med en resursinsats på ytterligare 6 milj.kr. SJ har emellertid också krav på sig att ha en hög beredskap för att snabbt kunna sätta i gång arbeten av sysselsättningsskäl, vilket kan få betydelse för järnvägsinvesteringarna i speciellt utsatta regioner.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. I min fråga erinrade jag om att folkmängden i Blekinge sedan 1975 har minskat med nära 3 300 personer eller med 2 26. Blekinge har därmed haft den största relativa befolkningsminskningen av samtliga län. Den här utvecklingen har naturligtvis sin grund i det utomordentligt besvärliga sysselsättningsläge som vi under en längre tid har haft i vårt län. Som exempel kan nämnas att vid månadsskiftet december-januari närmare 12976 av arbetskraften i länet var öppet arbetslös eller sysselsatt i arbetsmarknadsåtgärder. En fortsatt upprustning och elektrifiering av järnvägslinjen Karlskrona-Kristianstad är därför ett mycket angeläget projekt, som skulle kunna bidra till att lindra de svåra sysselsättningsproblemen. Att järnvägslinjen behöver rustas upp är ställt utom allt tvivel. Den vagnpark som används på sträckan är dessutom mycket nedsliten och behöver bytas ut. Järnvägslinjen Karlskrona-Kristianstad ingår i riksnätet. Den skall således vara kvar, och den skall därför ges en standard som är likvärdig med den övriga delen av nätet. Ett annat mycket viktigt argument gäller de framtida möjligheterna för vårt län. Järnvägslinjen är en pulsåder för hela Blekinge och för vårt näringsliv. Den sammanbinder oss med den viktiga Malmöregionen och med kontinenten. En upprustning och elektrifiering av bandelen är därför av grundläggande betydelse för hur vi skall lyckas i våra ansträngningar att utveckla näringslivet och skapa arbete för människorna i vår region på litet längre sikt. Jag vill också erinra om, även om jag förstår att kommunikationsministern är väl medveten om det, att riksdagen tidigare uttalat att satsningar på denna bandel bör ske, om sysselsättningssituationen i området kräver att särskilda insatser måste göras. En sämre situation än den vi i dag har i Blekinge kan rimligtvis inte krävas för att det villkoret skall vara uppfyllt. Vi behöver massiva åtgärder för att komma till rätta med problemen i vårt län. En satsning på järnvägen är ett utmärkt projekt, som både ger arbete på kort sikt och förbättrar våra möjligheter på litet längre sikt. Det vore mot denna bakgrund mycket glädjande och värdefullt om kommunikationsministern i dag ville deklarera att han för sin del är beredd att se till att SJ nu verkligen projekterar arbetet på den här bandelen, så att det snabbt kan komma i gång om ytterligare medel erhålls, och att han också är beredd att verka för att arbetsmarknadspolitiska medel avsätts för detta projekt.

Herr talman! Låt mig först få säga att jag är medveten om den svåra arbetsmarknadssituationen i Blekinge. Situationen har snabbt förändrats, och jag har en känsla av att vi ännu inte sett slutet på den negativa utvecklingen när det gäller sysselsättningen i Blekinge. Det innebär att vi självfallet, som Yvonne Sandberg-Fries också påpekar, måste hjälpas åt med att ha en beredskap, så att man — när sysselsättningspengar tillskjuts — har objekt för att snabbt kunna möta en ytterligare nedgång i sysselsättningen. Jag skulle gärna vilja ge det rådet, om det tillåts mig, att man från regionens sida sett kan nå den största framgången genom att prioritera åtgärder av mindre omfattning, om man lyckas få mer AMS-pengar. Jag tror att det skulle finnas en möjlighet för SJ att dela upp den här bandelen i mindre projekt. Då skulle man hinna med projekteringsarbetet, och kunna ha den höga beredskap som Yvonne Sandberg-Fries talade om. Det skulle också ge möjlighet till en snabb byggstart, om arbetsmarknadsläget kräver särskilda insatser. Jag är övertygad om att sådana kommer att krävas i just Blekinge
Herr talman! Jag uppfattar kommunikationsministerns senare inlägg så, att han är väl medveten om de problem som vi brottas med i Blekinge och att han också kommer att medverka i de här ansträngningarna för att förbättra denna bandel av järnvägen. Därmed tror jag att vi kan se framtiden an med en viss tillförsikt när det gäller just denna fråga.
Herr talman! Jag uppfattar kommunikationsministerns senare inlägg så, att han är väl medveten om de problem som vi brottas med i Blekinge och att han också kommer att medverka i de här ansträngningarna för att förbättra denna bandel av järnvägen. Därmed tror jag att vi kan se framtiden an med en viss tillförsikt när det gäller just denna fråga. Jag tackar än en gång för svaret.
Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jan Fransson har frågat mig om jag redan inför årets besprutningssäsong avser att aktualisera en ändring av den nuvarande lagen om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark innebärande förbud mot metoder där enskilda trädstammar behandlas med bekämpningsmedel. Den nuvarande lagen, som reglerar spridningen av lövbekämpningsmedel över skogsmark, tillåter s.k. fickning och andra selektiva bekämpningsmetoder.
Herr talman! Jan Fransson har frågat mig om jag redan inför årets besprutningssäsong avser att aktualisera en ändring av den nuvarande lagen om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark innebärande förbud mot metoder där enskilda trädstammar behandlas med bekämpningsmedel. Den nuvarande lagen, som reglerar spridningen av lövbekämpningsmedel över skogsmark, tillåter s.k. fickning och andra selektiva bekämpningsmetoder. Med hänsyn främst till arbetarskyddsskäl anser jag detta vara otillfredsställande. Jag förbereder därför en proposition med förslag om sådana ändringar i lagen att fickning och andra selektiva bekämpningsmetoder också omfattas av det generella förbudet.
Med hänsyn främst till arbetarskyddsskäl anser jag detta vara otillfredsställande. Jag förbereder därför en proposition med förslag om sådana ändringar i lagen att fickning och andra selektiva bekämpningsmetoder också omfattas av det generella förbudet.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. En lagändring som innebär att även fickning och andra selektiva bekämpningsmetoder kommer att omfattas av det generella förbudet förbereds nu, säger jordbruksministern. Det är ett glädjande besked för de många skogsarbetare som känt stor oro och stark olust inför riskerna att återigen tvingas till manuell hantering av bekämpningsmedel.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. En lagändring som innebär att även fickning och andra selektiva bekämpningsmetoder kommer att omfattas av det generella förbudet förbereds nu, säger jordbruksministern. Det är ett glädjande besked för de många skogsarbetare som känt stor oro och stark olust inför riskerna att återigen tvingas till manuell hantering av bekämpningsmedel.
På skogsarbetarhåll upplevs detta av naturliga skäl som en viktig arbetsmiljöfråga. Svaret ger också klara besked till skogsägare samt tillverkare och försäljare av utrustning om vad de har att rätta sig efter i dessa sammanhang. Herr talman! Jag är nöjd med svaret.
På skogsarbetarhåll upplevs detta av naturliga skäl som en viktig arbetsmiljöfråga. Svaret ger också klara besked till skogsägare samt tillverkare och försäljare av utrustning om vad de har att rätta sig efter i dessa sammanhang. Herr talman! Jag är nöjd med svaret.

Herr talman! Jag vill tacka Svante Lundkvist för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är de uppgifter om en ny socialdemokratisk skogspolitik som under innevarande riksmöte med växlande styrka och intensitet har förekommit i massmedia. Jag bor i en bygd där kombinationen jordbruk och skogsbruk är en vanligt förekommande ägandeoch brukningsform. Man känner där mycket stark oro och undrar vad den nya socialdemokratiska skogspolitiken egentligen innebär.
Herr talman! Börje Stensson har frågat mig dels om regeringen har undersökt vilka effekter på skogsavverkningen de kraftigt höjda skogsvårdsavgifterna har, dels om anledningen till planer på ett avgiftssystem som kommer att ha till följd likviditetsproblem och upplåningsbehov eller överavverkning. Skogsvårdsavgiften har höjts i flera omgångar under de senare åren efter förslag av de borgerliga regeringarna.
Herr talman! Börje Stensson har frågat mig dels om regeringen har undersökt vilka effekter på skogsavverkningen de kraftigt höjda skogsvårdsavgifterna har, dels om anledningen till planer på ett avgiftssystem som kommer att ha till följd likviditetsproblem och upplåningsbehov eller överavverkning. Skogsvårdsavgiften har höjts i flera omgångar under de senare åren efter förslag av de borgerliga regeringarna.
När det gäller förslag till skogspolitiska åtgärder i socialiserande riktning synes regeringens förslag och riksdagens beslut forceras fram i en takt som ur demokratisk synpunkt inte är tillfredsställande. Herr talman! Jag har faktiskt efterlyst en lagrådsremiss i detta sammanhang. Jag har då fått till svar att ärendet ännu inte överlämnats till granskning. Man kan undra vad detta är för ett hemlighetsmakeri. Eller är det kanske så att jordbruksministern och hans medarbetare helt har gått vilse och att man har svårt att hitta rätt igen?
Sålunda har avgifterna åren 1980-1983 bestämts till 0,09, 0,3, 0,45 resp. 0,55 926 av skogsbruksvärdet.
Sålunda har avgifterna åren 1980-1983 bestämts till 0,09, 0,3, 0,45 resp. 0,55 20 av skogsbruksvärdet.
Statens inkomster av avgiften för budgetåren 1980 84 har redovisats och beräknats till resp. 16, 55, 228 och 274 milj.kr. Någon nämnvärd förändring av avverkningarnas omfattning har inte skett hittills under perioden. Börje Stensson säger i anslutning till andra delen av sin fråga att socialdemokraterna har varit positiva till virkesförsörjningsutredningens förslag.
Statens inkomster av avgiften för budgetåren 1980 84 har redovisats och beräknats till resp. 16, 55, 228 och 274 milj.kr. Någon nämnvärd förändring erkningarnas omfattning har inte skett hittills under perioden. Börje Stensson säger i anslutning till andra delen av sin fråga att socialdemokraterna har varit positiva till virkesförsörjningsutredningens förslag.
Om så är fallet skulle en möjlig väg ut ur vilsenheten vara att man lyssnar på den massiva kritik mot det signalerade förslaget som redovisas på skilda håll. Förra torsdagen inbjöd man från jordbruksdepartementet till presskonfe rens med anledning av förslaget. Av skrivningen i pressmeddelandet framgår att lagförslaget just den dagen skulle ha överlämnats till lagrådet.
Det påståendet stämmer inte helt. I en socialdemokratisk reservation förordades införandet av ett avgiftsoch stödsystem. Det system vi nu har för avsikt att förelägga riksdagen förslag om är ett individuellt kontosystem, som inte kommer att tillämpas när det gäller de skogsägare som aktivt sköter sin skog.
Det påståendet stämmer inte helt. I en socialdemokratisk reservation förordades införandet av ett avgiftsoch stödsystem. Det system vi nu har för avsikt att förelägga riksdagen förslag om är ett individuellt kontosystem, som inte kommer att tillämpas när det gäller de skogsägare som aktivt sköter sin skog.
Man uttalar: Obligatoriska skogsbruksplaner, individuella avverkningskonton för också ge möjlighet till en snabb byggstart, om arbetsmarknadsläget kräver särskilda insatser. Jag är övertygad om att sådana kommer att krävas i just Blekinge.

Herr talman! Jag vill tacka Svante Lundkvist för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är de uppgifter om en ny socialdemokratisk skogspolitik som under innevarande riksmöte med växlande styrka och intensitet har förekommit i massmedia. Jag bor i en bygd där kombinationen jordbruk och skogsbruk är en vanligt förekommande ägandeoch brukningsform. Man känner där mycket stark oro och undrar vad den nya socialdemokratiska skogspolitiken egentligen innebär. När det gäller förslag till skogspolitiska åtgärder i socialiserande riktning synes regeringens förslag och riksdagens beslut forceras fram i en takt som ur demokratisk synpunkt inte är tillfredsställande. Herr talman! Jag har faktiskt efterlyst en lagrådsremiss i detta sammanhang. Jag har då fått till svar att ärendet ännu inte överlämnats till granskning. Man kan undra vad detta är för ett hemlighetsmakeri. Eller är det kanske så att jordbruksministern och hans medarbetare helt har gått vilse och att man har svårt att hitta rätt igen? Om så är fallet skulle en möjlig väg ut ur vilsenheten vara att man lyssnar på den massiva kritik mot det signalerade förslaget som redovisas på skilda håll. Förra torsdagen inbjöd man från jordbruksdepartementet till presskonferens med anledning av förslaget. Av skrivningen i pressmeddelandet framgår att lagförslaget just den dagen skulle ha överlämnats till lagrådet. Man uttalar: Obligatoriska skogsbruksplaner, individuella avverkningskonton för att stimulera till ökad aktivitet i skogsbruket samt krav på minimiavverkning och skyldighet att gallra ungskog är tre hörnstenar i den remiss som regeringen överlämnar till lagrådet för granskning. Man använder alltså ordet ”överlämnar”. Det är således fråga om någonting som håller på att ske. Men det borde ha stått ”kommer att överlämnas”. Så sent som i går eferlyste jag hos riksdagens upplysningstjänst lagtexten i fråga. Jag fick emellertid till svar att man ännu inte var klar med utformningen av denna. Jag har försökt att inhämta uppgifter från personer som hört och sett mera än jag beträffande det underlag som regeringsförslaget grundar sig på. Av vad som framkommit kan jag inte förstå annat — det är visserligen bara fråga om hörsägner, men i alla fall — än att i princip varje skogsägare enligt lagrådsremissen straffas för misskötsel av sin skog, även om han sköter denna enligt skogsstyrelsens alla regler. Skogsbrukaren måste nämligen bevisa sin oskuld. Först sedan han gjort det slipper han straff — om nu myndigheten är av samma uppfattning som skogsbrukaren. Straffet består i att man måste sätta in 2,5 90 av skogsbruksvärdet på ett personligt konto. När några år har gått och skogsbrukaren är redo att vidta återväxtåtgärder får han lyfta pengar från detta konto. Inbetalningen gäller beskattade pengar. Det är ofta fråga om en betydande del av inkomsten. Det har jag förstått av de telefonsamtal och personliga kontakter som jag haft. Jag vänder mig inte mot åtgärder som syftar till att sätta fart på passiva skogsägare. Jag har suttit med i jordbruksutskottet sex sju år, och när frågor av detta slag har diskuterats har nuvarande jordbruksminister Svante Lundkvist ofta medgett, som en avrundning, att de allra flesta skogsägare är kunniga personer som med både kärlek och omsorg sköter sin skog — vår stora gemensamma nationaltillgång. Får jag fråga: Slipper majoriteten enskilda skogsägare, som under många år har skött sin skog klanderfritt, ansöka om dispens för inbetalning? Om de inte slipper göra detta, är det då troligt att skogsvårdsstyrelsen under några hektiska månader våren 1984 — eller kanske redan hösten 1983 — klarar alla 2000 000 dispenser som kan komma i fråga? Skall man i så fall överge sina nuvarande viktiga och rådgivande uppgifter? Det gäller exempelvis uppföljningen av alla nya skogsbruksplaner och alla skogsvårdsåtgärder som är på gång såsom ett resultat av mittenregeringens tidigare satsningar. Räknar jordbruksministern med krav på personalförstärkningar från skogsstyrelsens sida för att man skall kunna fullfölja vad som påbörjats?

Herr talman! Jag är den förste att beklaga att så många rykten har spritts om vad vi skulle komma att föreslå att vi tvingades till en presskonferens innan vi var klara med en remiss till lagrådet. Vi ville nämligen redogöra för huvuddragen i vårt förslag. Lagrådsremissen kommer att vara färdig nu i dagarna. Den ryktesspridning som har förekommit har bl.a. gått ut på att vi skulle så att säga drabba de aktiva skogsägarna med de aktuella åtgärderna. Låt mig då som en redovisning för motiven först och främst få säga att jag föreställer mig att vi är tämligen ense om att vi, för att klara oss ur de ekonomiska problem som landet har, måste utnyttja våra produktiva resurser. Skogsnäringens betydelse, det faktum att det finns 300 000 anställda inom näringen i det här landet samt den roll som näringen spelar, inte minst regionalpolitiskt — den svarar också för 20 26 av våra exportinkomster — belyser ju det angelägna i att näringen fungerar. Den borgerliga regeringen konstaterade redan 1981 i en proposition att vi 1979-1980 förlorade 4-6 miljarder i exportinkomster därför att skogsråvaran inte kom fram. Och man sade att krafttag måste tas för att maximera utbytet av skogen. Man tillsatte en virkesförsörjningsutredning, som skulle se på frågan. Men man följde inte upp utredningsförslaget med de kraftfulla åtgärder som skulle ha varit motiverade. Jag har överlagt både med skogsägarrörelsens folk och med LRF i de här frågorna. Alla säger sig vara överens med mig om att vi inte har råd med passiva skogsägare. Och alla säger sig vara överens med mig om att skogsbruket måste stå för sina egna kostnader och att det kan vara bra att hitta ett sätt att skapa garantier för att den enskilde skogsägaren har ekonomi att klara de uppgifter som skogsvårdslagen förelägger honom. Man har avvisat den från vår sida ursprungligen tänkta höjningen av skogsvårdsavgiften, som därvid skulle kopplats till utbetalning av statliga bidrag. Man har sagt att det kan komma att drabba den aktive i stället för den passive. Då har vi sagt: Låt oss i stället ta fram ett individuellt kontosystem — dvs. låt pengarna stanna på gården i stället för att slussa dem över statskassan — och lägga upp systemet så att det innebär att den som sköter sin skog kontinuerligt och på ett riktigt sätt inte behöver göra några insättningar. Så är det upplagt.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande uppgifterna. Men jag vidhåller att de frågor som jag har ändå synes vara obesvarade för många. Det gäller de tankegångar som måste ha funnits och som är botten i frågeställningarna. När söker man dispens? Måste alla söka dispens? Vem kan avgöra för vilka marker dispensgivningen inte skall krävas? Med de här tankegångarna finns det stor risk för byråkrati. Jag kan inte förstå annat än att de förslag som har cirkulerat innebär att någon form av dispensgivning måste ske. Hur skall den gå till? Jag har exempel på fastigheter i min bygd där man uppenbart kan säga att det borde vara fråga om dispensfastigheter. Jag har siffror som jag kunde räkna upp, men jag förstår att jag inte får tid eller tillfälle till det. Dessa fastighetsägare frågar sig: Är min fastighet en dispensfastighet? Och när jag ser siffrorna och läser redogörelsen tycker jag att det måste vara så. Men hur skall det hela i så fall gå till för vederbörande skogsägare och för skogsvårdsstyrelsen, som jag förmodar har att handlägga åtgärderna?
Herr talman! Man har rekommenderat mig att i stället för att lägga ett sådant förslag skulle man tillämpa skogsvårdslagen strikt. Det skulle innebära att man fick skicka ut skogsvårdsstyrelsens folk som något av poliser i bygderna för att tillämpa lagen. Jag har menat att man bör undvika byråkrati och den typen av metoder så mycket som möjligt och i stället försöka skapa ett ekonomiskt incitament som skulle vara en stimulans för vederbörande skogsägare att göra den insats som skogsvårdslagen förutsätter. Det skall vara lönsamt att arbeta och sköta sin skog, medan det måste vara olönsamt att vara passiv och inte sköta skogen så som skogsvårdslagen förutsätter. Det är den principen som det här förslaget bygger på. Genom detta system begränsar vi säkerligen de många fall som skogsvårdsstyrelsen annars skulle få lov att hantera. När jag talar om många fall vill jag samtidigt gärna medge att många skogsägare — ja, de flesta — sköter sin skog bra. Men tillräckligt många är passiva och ser, i den utveckling som vi nu har, på skogen som en kapitalplacering i stället för en försörjningsmöjlighet som man skall utnyttja kontinuerligt. Tyvärr löper vi risk att den utvecklingen ökar, och det är alltså den utvecklingen som vi måste motverka. Vi måste få de passiva skogsägarnas medverkan när det gäller att få fram den skog som vi behöver för att skogsindustrin skall kunna ta vara på de arbetstillfällen som den kan ge oss och som är så värdefulla i så många bygder.
Herr talman! Jordbruksministern betygade som så många gånger tidigare att de flesta skogsägare sköter sig. Innebär då detta att de flesta kan fortsätta att sköta sin skog som de har gjort förut enligt de skogsbruksplaner som många av dem har? Det finns f. ö. nu ett större antal skogsbruksplaner som ligger på hög i skogsvårdsstyrelserna i och för godkännande. Behöver alla dessa skogsägare inte befara att vara tvungna att fylla i blanketter för dispens för fortsatt brukande av sin skog som förut? Slipper de dispensförfarandet och kan de bortse från risker av det slag som nämnts, exempelvis risken att, som när det gäller den här skogsägaren som jag har anteckningar om, vara tvungen betala in 27 500 kr., 2,5 70 av skogsbruksvärdet, trots att han avverkat mycket hårt och har en fin skogsbruksplan som han följer?
Herr talman! Det finns som jag så ofta framhållit ingen anledning varför de aktiva skogsägarna skulle på något sätt behöva komma i beråd till följd av det här systemet. Hela tiden är det fråga om att öka aktiviteten i skogen. Det är fråga om att få med de passiva. De aktiva, de som sköter skogen som skogsvårdslagen förutsätter, behöver inte betala in pengar till systemet. Så kommer det som tycks vara den stora frågan för alla som just nu diskuterar problemet. Vi befinner oss i en samihällekonomisk situation, där vi begär att löntagarna skall vara beredda att avstå från löneförbättringar och t.o.m. godta reallönesänkningar, och vi är medvetna om de bekymmer som vi har att dras med. Då är jag förvånad om man gör det till en stor uppoffring för de aktiva skogsägarna att göra en anmälan till skogsvårdsstyrelsen om hur de har avverkat för att därigenom slippa vara med och betala till det här systemet. I samhällssolidaritetens namn, och med hänsyn tagen till vad i varje fall jag har upplevt när jag har talat med representanter för de aktiva skogsägarna, tror jag att också de tycker att vi inte har råd med passiva skogsägare. Nog borde man orka bidra med den lilla detaljen att göra denna anmälan för att icke behöva betala in pengar till det här systemet. Detta kan absolut inte vara den springande punkten.
Herr talman! Svante Lundkvist talar om att varje skogsägare, ca 240 000 privatskogsägare, ändå skall göra en anmälan där vederbörande beskriver sin situation, varvid det hela förmodligen skall verifieras av skogsvårdsstyrelsens konsulenter i de olika områdena. Just denna anmälan är då vad man annars brukar kalla dispens från att betala in vad jag i det här fallet vill kalla straffavgift. Det skulle alltså räcka med en enkel anmälan om situationen. Har man en skogsbruksplan torde det också vara tämligen enkelt. Om jag har fattat jordbruksministerns svar rätt — nu är inte jag skogsägare — bör det vara överkomligt att skicka in en anmälan, men den stora frågan har ju varit dispensförfarandet. Då upplevs det hela som en ganska stor sak. Enligt jordbruksministern skall det tydligen räcka med en enkel anmälan, förmodligen på en speciell blankett.
Herr talman! Börje Stensson talar om 240 000 skogsägare. Jag kan väl säga att vi i syfte att begränsa administrationen har sagt oss att det bör fastställas en nedre gräns för den areal som skall beröras. Vi undantar areal under 10 ha. Därigenom bortfaller 90 000 små skogsbruksfastigheter. Det begränsar alltså antalet i hög grad. Det faller inte bort mer än kanske någon miljon skogskubikmeter den vägen. Vi tycker att det skulle vara fel att försöka påverka framtagandet av den miljonen genom att anlita en så pass stor del av administrationen som det skulle innebära att kolla de 90 000 för att få fram denna virkesmängd. När det sedan gäller hur själva systemet skall fungera måste vi göra jämförelsen med vad det skulle krävas för insatser från skogsvårdsstyrelsernas sida om vi skulle använda den andra metod som har rekommenderats mig, nämligen att tillämpa lagen strikt. Det förutsätter också att skogsvårdsstyrelserna inte bara engagerar sig i att kolla hur tillståndet är på resp. skogsfastigheter utan också måste ingripa.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilken uppfattning regeringen har om värdet av Linnés Hammarby som kulturminnesmärke och om den planerade avverkningen av ett närliggande skogsområde är ägnad att förhöja detta värde. Linnés Hammarby liksom angränsande skogsområde ägs och förvaltas av universitetet i Uppsala. Regeringens uppfattning om Hammarbys värde framgår av att byggnaderna samt parken och trädgården tagits upp i förteckningen över statliga byggnadsminnesmärken. Regeringen har också den 24 juni 1982 anvisat 300 000 kr. för restaurering av föremålsbeståndet vid Hammarby. Genom att parken och trädgården finns med i förteckningen över statliga byggnadsminnesmärken är de skyddade mot större förändringar och ingrepp. Det intilliggande skogsområdet omfattas däremot inte av detta skydd. Beträffande den planerade skogsavverkningen har jag inhämtat följande. Marken ägs av universitetet i Uppsala, som sålt avverkningsrätten till Holmens Bruk hösten 1981. I juni 1981 anmälde universitetet till skogsvårdsstyrelsen i Uppsala län att slutavverkning planerades av skog intill Linnés Hammarby. Skogsvårdsstyrelsen anmälde enligt gällande bestämmelser ärendet till länsstyrelsen, som med hänsyn till det känsliga läget kontaktade naturvårdsintendenten i Uppsala kommun, Linnésällskapet och Linnéstiftelsen. Vid den besiktning som i augusti 1981 ägde rum på platsen kom man överens om vissa justeringar i avverkningen, vilka skulle garantera bevarandet av miljön närmast Linnés Hammarby. Inför avverkningen, som planerats äga rum i början av februari 1983, har en debatt uppstått. I samband härmed har länsmuseichefen kontaktat riksantikvarieämbetet, som efter besiktning på platsen påpekat det angelägna i allmän försiktighet vid avverkningen. Efter vad jag har inhämtat har rektorsämbetet låtit särskild expertis utreda de biologiska förutsättningarna för landskapsvården kring Linnés Hammarby. Den tillkallade experten har nu svarat att han anser att biologiska synpunkter ej kan tillgodoses på annat och bättre sätt än genom den planerade avverkningen efter vissa justeringar. Frågan om skogsavverkningen och därmed sammanhängande skyddsåtgärder har bevakats av samtliga ansvariga. Jag anser att en avverkning av skogsområdet inte påverkar det värde Linnés Hammarby har ur kulturminnessynpunkt.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret på min fråga. Linnés Hammarby är faktiskt en viktig plats, och den torde tyvärr vara mer uppmärksammad internationellt än nationellt. Det är ett minnesmärke som har hög besöksfrekvens med mycket stort internationellt inslag. Det rör sig om kanske 10 000 per år, och under jubileumsåret för ett par år sedan var man uppe i flera gånger det besöksantalet. Med det stora attraktionsvärde som anläggningen har och det stora internationella intresse den röner, bör naturligtvis också tas i beaktande att den skall skötas på ett bra sätt. Det är riktigt, som kulturministern säger, att det har tagits upp som byggnadsminnesmärke. Byggnadsstyrelsen ansvarar för byggnaderna och har väl skött dem på sådant sätt att de inte tagit skada — man har sett till att de har hållits i stånd. Det har varit sämre med omgivningarna — jag tänker då närmast på trädgården och parken, som fått alldeles för litet vård och som i stor utsträckning fått — det måste man säga — förfalla. Det är bra att regeringen förra året anslog 300 000 kr. — jag har tagit reda på detta tidigare — för att avhjälpa de värsta av de tidigare försummelserna. Det vari sista minuten. I fråga om inventarier och annat, som byggnadsstyrelsen naturligtvis inte intresserar sig för, var läget katastrofalt. Detta gällde naturligtvis ännu mera omgivningen. Man kan alltså konstatera att underhållet skötts dåligt och att tidigare anslag över universitetets budget har pendlat omkring betydligt lägre belopp än de 300 000 kr. som nu anvisats särskilt. 1980 82 var det 151 000 kr., 1982/83 var det 140 000 kr. i universitetets budget. Det har alltså inte på långt när räckt till. Efter kulturministerns deklaration — jag hade inte väntat mig någonting annat — att regeringen anser att detta är viktigt skulle jag gärna som en följdfråga vilja fråga kulturministern hur det blir i fortsättningen. Är man beredd att spä på det här extra anslaget och hålla underhållet uppe när det gäller inventarier, kläder, möbler, osv., och även sätta parken — jag talar då inte om skogen — och trädgårdsanläggningen i stånd? Detta är ett viktigt spörsmål. Skogen är faktiskt en andrahandsfråga, som naturligtvis har stötts och blötts och där det har förekommit mycken opinionbildning från länsantikvarie, riksantikvarie, naturvårdsenheter, m.fl. På den punkten finns det kanske nu inte någon annan lösning än den föreslagna, och det beror väl på gamla synder. Hade man haft mera resurser tidigare hade man kanske kunnat sköta skogen på ett mera föredömligt sätt och inte behövt ställas inför faktum att den nu är så dålig att det nu inte går att restaurera den.
Herr talman! Jag noterar att Oswald Söderqvist och jag har samma höga uppskattning av Linnés Hammarby och dess förtjänster, både som kulturhistoriskt minnesmärke och som turistisk sevärdhet. Oswald Söderqvist frågar om regeringen är beredd att satsa på fortsatt underhåll. Av den redovisning jag gav framgår att regeringen genom sitt ställningstagande markerat sin respekt för värdet av detta minnesmärke. Vi är självfallet beredda att mycket noga pröva möjligheterna att lämna ett sådant stöd att Linnés Hammarby kan fortsätta att vara den sevärdhet som det i dag är.
Herr talman! Det gläder mig att kulturministern intar den här ståndpunkten och att vi alltså i fortsättningen kan förvänta oss att man uppmärksammar det här bättre än vad som har skett under tidigare år. Det är i de stora sammanhangen närmast försumbara belopp det rör sig om, men det är viktigt för Sverige som kulturnation att man håller en sådan här anläggning i skick. Både kulturministern och jag har konstaterat att den är föremål för ett stort internationellt intresse, och det är viktigt att vi följer upp och vårdar sådana anläggningar på ett bättre sätt än vad som har skett tidigare med Linnés Hammarby.

Herr talman! Blenda Littmarck har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att göra det möjligt för allmänheten att använda THX i enlighet med 1980 års riksdagsbeslut. Eftersom Blenda Littmarck deltog i den utredning som föreslog denna lagstiftning och i socialutskottets handläggning av propositionen i ämnet, anser jag mig inte behöva gå närmare in på lagstiftningens innehåll. Nr 85 Den som med stöd av denna lag vill saluföra ett naturmedel för injektion Fredagen den skall först anmäla medlet till socialstyrelsen. 18 februari 1983 Fram till den 17 februari i år har tre naturmedel anmälts till styrelsen för = bedömning. Socialstyrelsen har den 22 juli 1982 godkänt ett av dessa, Om användningen nämligen mistelpreparatet Helixor. De övriga två preparaten, Iscador och av THX-behand THX, bedöms f. n. av styrelsen. Socialstyrelsen räknar med att kunna ta ling ställning till dessa preparat inom kort. Tillverkningen av THX-preparatet fortsätter i avvaktan på styrelsens beslut. Lagstiftningen ställer i princip samma krav på ett naturmedel för injektion som på konventionella läkemedel. " Det finns emellertid väsentliga undantag. Ett naturmedel för injektion behöver inte kontrolleras beträffande de medicinska egenskaper som medlet påstås ha. Dessutom behöver naturmedel som skall injiceras inte vara steriltillverkade. Minimikravet är att de skall framställas under s.k. aseptiska förhållanden, dvs. tillverkningen måste ske under sådana förhållanden att bakterier inte kan tillföras under själva tillverkningsprocessen. Att kraven inte kan sänkas ytterligare är närmast självklart med tanke på att medlen skall sprutas in i människokroppen. Det av socialstyrelsen godkända naturmedlet för injektion har ansetts uppfylla kraven på aseptisk tillverkning och de andra krav som lagen uppsätter. Samma krav bör givetvis också gälla för THX. Lagstiftningen om naturmedel för injektion är temporär och gäller för en tid av fem år. Avsikten är att erfarenheterna av lagen skall utvärderas, innan ställning tas till frågan om en fortsatt lagstiftning inom detta område. Jag anser inte att det finns skäl att nu ändra lagen.

Herr talman! Frågan om THX och andra naturmedel har en lång lidandets historia bakom sig — bokstavligt talat. Sedan länge har det funnits både läkare och patienter som har andra uppfattningar när det gäller läkemedel än dem som varit de gängse i etablerade medicinska kretsar. Läkare och patienter har stött krav på godkännande av olika typer av naturmedel. THX är det mest uppmärksammade, men också Iscador är ett preparat som har förekommit ofta i debatten. Tidigare var det system man hade för läkemedelskontroll i viss mening konservativt på det sättet att det ställdes långtgående krav på att man på gängse sätt skulle kunna visa verkningarna av ett preparat, innan det över huvud taget fick användas. Detta ledde till en klyfta mellan vad som blev tillåtet och vad som många människor ansåg riktigt och angeläget. Det fanns alltså mycket stora patientgrupper som fäste betydande vikt vid att få tillgång till vissa medel som myndigheterna då förvägrade dem, trots att medlen i och för sig var i varje fall oskadliga och kanske t.o.m. nyttiga. Genom den nya lagstiftningen på naturläkemedelsområdet fick vi en ny syn på dessa frågor. Riksdagen sade ifrån att man skall möjliggöra användning av naturläkemedel under förutsättning att de inte är skadliga. Med det beslutet hoppades vi att ett nytt sätt att hantera naturmediciner av olika slag skulle slå igenom, men tyvärr visade det sig i många fall att den nya lagstiftningen inte hjälpte. Man förhindrade fortfarande användningen av injektionsmedel,t.ex. THX och Iscador. Då antogs ännu en lagändring, där riksdagen uttryckligen sade ifrån att det nya synsättet också skulle gälla injektionsmedel. Det är nu snart ett par år sedan den lagstiftningen infördes, men fortfarande är det bara ett av de aktuella injektionsmedlen som blivit tillåtet. Det har alltså skett en förhalning från de verkställande organens sida. Man har i det längsta dröjt med att verkställa riksdagens intentioner. Detta är, precis som Blenda Littmarck säger, i flera avseenden en demokratisk fråga.

Därför är det bra att Blenda Littmarcks interpellation har väckts här i kammaren. Förhoppningsvis kommer snart ett godkännande av både THX och Iscador, och därmed är kanske frågan avgjord. Det är emellertid viktigt att vi diskuterar det sätt på vilket denna fråga har hanterats hittills. Det är viktigt att vi från riksdagen klargör att vi börjar bli otåliga, om den här frågan inte snart får sin lösning.

Herr talman! Låt mig först säga till Blenda Littmarck att jag naturligtvis inte kan lägga mig i socialstyrelsens behandling av detta ärende. När Pär Granstedt säger att det sker en förhalning från myndighetens sida vill jag framhålla att det här gäller svåra och komplicerade frågor och att det därför naturligtvis måste ta viss tid innan man kan fatta beslut. Det är ju så att vi i vårt land ställer mycket höga krav på de läkemedel som används. Kraven upprätthålls genom att varje läkemedel genomgår en synnerligen ingående och omfattande undersökning och kontroll innan det får försäljas eller på annat sätt tillhandahållas. Den överordnade målsättningen för samhällets läkemedelskontroll är att endast effektiva och ändamålsenliga läkemedel skall komma konsumenterna till godo. Socialstyrelsen har att utöva samhällets tillsyn över läkemedelshanteringen. Naturmedel för injektion underkastas lindrigare krav än som följer av läkemedelsförordningens bestämmelser. Försäljning till förbrukare får dock ske först sedan socialstyrelsen efter anmälan meddelat att försäljningen får ske. Socialstyrelsen har alltså att meddela föreskrifter om tillverkning, märkning och handel med sådana naturmedel.

Kärl och instrument som används måste vara sterila. Lokalernas inredning, underhåll, ventilation m.m. måste uppfylla kraven för aseptisk tillverkning. Vidare bör tillverkningen ske under överinseende av en läkare, veterinär, farmacevt eller annan som har lämplig utbildning och erfarenhet för denna uppgift. Jag kan också ansluta mig till bl.a. konsumentverkets uppfattning att preparaten bör förses med uppgift om tillverkningsdatum, satsmärkning, förvaringsföreskrifter och uppgift om sista förbrukningsdag. Det bör uppdras åt socialstyrelsen att meddela de bestämmelser som kan behövas i dessa avseenden. Kraven på effekt och ändamålsenlighet får inte ställas högre på naturmedel för injektion än på andra naturmedel. Kravet på att medlen enligt betryggande erfarenhet vid normalt bruk inte får medföra hälsorisker för människor eller djur måste självklart gälla även injektionsmedlen.” Så långt propositionen, som undertecknats av Elisabet Holm och som, såvitt jag förstår, en enig riksdag stod bakom. Låt mig i detta sammanhang också säga att justitieombudsmannen så sent som den 15 februari i år tagit ställning till klagomål från Blenda Littmarck mot socialstyrelsen angående innehållet i styrelsens allmänna råd angående naturmedel för injektion. JO har prövat om styrelsens allmänna råd strider mot de av riksdag och regering gjorda uttalandena, som ligger till grund för dessa föreskrifter. JO har vid sin prövning inte funnit anledning att rikta kritik mot socialstyrelsen för innehållet i dess allmänna råd. JO framhåller också att allmänna råd inte är av bindande karaktär och att den som av socialstyrelsen vägrats tillstånd kan genom besvär få beslutet prövat av domstol.

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi, när vi diskuterar den här saken, håller i minnet att det inte rör sig om en administrativ fråga vilken som helst. Den här frågan har i stället djupa mänskliga aspekter. Det gäller tusentals människor som upplever att de aktuella medlen är av avgörande betydelse för deras hälsa. Utan tvivel är det så att hanteringen av den här frågan har helt avgörande betydelse för tusentals människors välbefinnande i ordets djupaste bemärkelse. Naturligtvis borde också socialstyrelsen vara medveten om att varje månad som avgörandet skjuts på framtiden kanske innebär en direkt tragisk upplevelse för en mängd människor. Mot den bakgrunden hade det varit naturligt att socialstyrelsen, när de lagliga möjligheterna väl fanns, såg till att frågan handlades så snabbt som det över huvud taget var möjligt för att skapa en rimlig situation för de människor som använder de aktuella preparaten. Jag tycker emellertid inte att man kan hävda att socialstyrelsen har gjort det. Det är nu mera än två år sedan riksdagen fattade beslut i frågan. Till sommaren blir det två år sedan den nya lagen om injektionsmedel trädde i kraft. Men fortfarande har man inte klarat av de tre ansökningar som har inkommit. Det tyder enligt min mening på en nonchalans för mänskligt lidande som är anmärkningsvärd och djupt beklaglig. Vi kan bara hoppas att man med alla krafter arbetar på att snart få fram ett avgörande, så att det blir ett slut på det mänskliga lidande som den här processen faktiskt föranleder. Det råder inget tvivel om att också statsrådet måste känna ett ansvar för hur frågan hanteras.

Herr talman! Till både Blenda Littmarck och Pär Granstedt vill jag säga att det nästan är förmätet att ta upp en diskussion om giltigheten av riksdagens beslut. Naturligtvis skall det beslut som riksdagen har fattat gälla ända till dess att riksdagen eventuellt fattar ett annat beslut. Det är riktigt, som här har sagts, att det är många människor som sätter sin tilltro till behandlingen med THX. Flera av patienterna har cancer, och några av dem har cancer i obotlig form. Det är förståeligt om dessa människor söker all den hjälp som tänkas kan. Det här förhållandet har också respekterats av socialstyrelsen. Däremot har socialstyrelsen och även socialstyrelsens föregångare, medicinalstyrelsen, riktat berättigad kritik mot framställningen av THX. Denna har ju åtminstone fram till den 1 juli 1981 skett i uppenbar strid med läkemedelsförordningen. Därefter har riksdag och regering gjort det möjligt för den enskilde att få tillgång till naturmedel för injektion, under vissa givna förutsättningar. Blenda Littmarck sade ju också att riksdagens beslut, enligt vad som framgår av ett betänkande från socialutskottet, innebar att den här möjligheten skulle finnas under vissa givna förutsättningar. Vidare har socialutskottet bl.a. uttalat att en absolut förutsättning för tillhandahållande av medlet är att detta är oskadligt. Det är möjligt, om tillverkningen sker i aseptiska former. Tre ansökningar har alltså inkommit till socialstyrelsen, och jag kan säga när dessa kom in. När det gäller Helixor kom ansökan in den 31 augusti 1981, och beslut fattades den 22 juli 1982. Beträffande Iscador kom ansökan in den 23 april 1982. När det gäller THX kom den första ansökan in den 3 augusti 1981. Den ansökan återkallades den 10 mars 1982, och sedan kom det in en ny ansökan den 1 april 1982. Jag tror inte att man skall lasta enbart socialstyrelsen för det här dröjsmålet. Låt mig påpeka, som redan har sagts, att socialstyrelsens läkemedelsavdelning redan har godkänt ett naturmedel för injektion, nämligen Helixor. Det är ett extrakt av mistel, avsett att användas vid cancerbehandling. z Detta godkännande visar att socialstyrelsens krav på naturmedel för injektion inte är så hårda att riksdagens beslut att tillgodose rimlig tillgång på naturmedel för injektion omintetgörs. Företaget som tillverkar Helixor har, Blenda Littmarck, kunnat leva upp till — och här skall jag citera Blenda Littmarcks formulering i frågan — socialstyrelsens ”hårda och detaljerade krav”. Jag finner ingen rimlig anledning till att THX inte skulle uppfylla samma krav, nämligen det minimikrav som finns på aseptisk tillverkning.

Herr talman! Blenda Littmarck uttalar sig ungefär som om socialstyrelsen redan har fattat beslut. Jag vill upprepa vad jag sade i interpellationssvaret: De två preparaten Iscador och THX bedöms f. n. av socialstyrelsen, och socialstyrelsen räknar med att ta ställning till preparaten inom kort. Jag ger mig inte in i någon diskussion i en fråga där beslut ännu inte har fattats av socialstyrelsen.